Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Mogård för det fylliga och innehållsrika svaret på min interpellation. Jag noterar med tillfredsställelse att man inom både regeringen och skolöverstyrelsen tillmäter frågor om den naturvetenskapliga utbildningen stor betydelse och att man följer utvecklingen uppmärksamt. Frågan gäller ytterst inte bara rekryteringen till naturvetenskapliga och tekniska linjer i gymnasieskolan och utbildningen av naturvetare och tekniker på högskolenivå — och därmed också rekryteringen till forskarutbildning — utan också en någorlunda bred och inte alltför ytlig orientering i naturvetenskap och teknik bland alla ungdomar. Problemet har emellertid på senare år koncentrerats till frågan om rekrytering inom gymnasieskolan, och det är också utifrån den utgångspunkten som jag har ställt mina frågor. Men lösningen av det problemet måste sökas inom en vidare ram än gymnasieskolans egen. I det försök som har gjorts för att främja rekryteringen till dessa utbildningar kan man skönja tre skilda strategier. Den enklaste har bestått i att man har sökt manipulera vissa styrmekanismer inom skolsystemet. Ett exempel på detta är den höjning av betygsnivån i matematik, fysik, kemi och biologi som har genomförts. Detta är enligt min mening en mindre lyckad metod, även om den kanske någon gång kan vara nödvändig. Det är alltid vanskligt att gripa in med sådana manipulationer. Man kan aldrig i förväg veta vilka konsekvenser de kan få. Det finns emellertid andra viktiga styrmekanismer som borde ha förändrats för länge sedan. Jag syftar på bestämmelserna om antagning av studerande till högskolestudier. Eller rättare sagt: De bestämmelserna borde aldrig ha kommit till. Att betyg i ämnen med ett mycket lågt timtal tillmäts lika stor vikt som ämnen med många timmar leder ofelbart till att eleven satsar relativt sett mera och ofta oproportionerligt mycket på dessa små ämnen. Ett exempel: betyget i ämnet psykologi med en veckotimme har vägt lika tungt som betyget i matematik, som har 15 veckotimmar, vid intagning till teknisk högskola. Genom de nya behörighets och antagningsbestämmelserna kommer den här olyckliga styrmekanismen att förlora en del av sin betydelse, och det är välkommet. Det kommer självfallet att reducera lockelsen till de betygstaktiska beräkningar som snedvrider studierna. Den andra strategin består i att man söker göra organisatoriska förändringar inom skolsystemet, t.ex. samordna naturvetenskaplig och teknisk linje eller införa varianter. Det finns också uppenbarligen tankar på att lösa problemen — inte minst den tidvis besvärande flykten från naturvetenskaplig linje — genom att ge de naturvetenskapliga ämnena en ännu starkare ställning på timplanen. Det är enligt min mening en utifrån både skolpolitiska och kulturpolitiska synpunkter betänklig väg. Jag tror dessutom att det är en ineffektiv metod. Om många skyggar för den naturvetenskapliga linjen av respekt eller fruktan för den linjens kärnämnen, blir inte tvekan mindre ifall man ökar det blocket. Om många väljer samhällsvetenskaplig linje därför att de är intresserade av historia och samhällskunskap, lockas de inte till den naturvetenskapliga linjen eller den tekniska linjen genom att timantalet i dessa ämnen minskas på dessa linjer. Ett ovanligt misslyckat försök att bereda vägen för sådan lösning har nyligen gjorts. En gymnasieinspektör och en skolkonsulent har tagit sig före att låta ett antal elever på den naturvetenskapliga linjen svara på vissa frågor. Sedan har de gjort en statistisk sammanställning av svaren. Undersökningen är dilettantmässigt gjord och dessutom omöjlig att tolka. Slutsatsen blir därför helt godtycklig. Saken blir inte bättre av att undersökningen presenterats starkt vinklad och uppenbart tendentiöst. Detta kan emellertid lämnas därhän i det här sammanhanget. Det intressanta är att konstatera själva inriktningen. Man har frågat de elever som redan går på den naturvetenskapliga linjen och inte dem som skulle kunna tänkas gå där men som valt andra linjer. Det hade ju varit intressantare att få de senares synpunkter. Man har vidare inriktat sig på frågor om vilka ämnen som eleverna tycker är viktigast och intressantast och vilka ämnen de skulle vilja läsa mer eller mindre av. Det hade emellertid varit angelägnare att skolöverstyrelsens ämnesföreträdare i första hand intresserat sig för hur undervisningen i dessa ämnen upplevs av eleverna, hur den kan utvecklas och förbättras, bli intressantare och meningsfullare. Man konstaterar att de flesta eleverna räknar de naturvetenskapliga ämnena till de viktigaste — något annat var ju heller inte att vänta. Men man ställer inte den väsentliga frågan varför inte fler elever än vad som nu är fallet tycker att de ämnena tillhör de roligaste eller intressantaste. Det skulle vara den verkligt fruktbara frågeställningen. Det har också gjorts en undersökning om hemarbetets omfattning, som det kan vara skäl att beröra. Den visar att hemarbetet faktiskt inte är särskilt betungande. En elev i årskurs 3 har tydligen inte tillnärmelsevis så lång effektiv arbetstid som en heltidsarbetande inom det vanliga arbetslivet. Teorin om den enorma arbetsbördan tycks vara en myt. Den viktigaste slutsats som borde dras av denna undersökning är att man bör sluta med dessa försök att misstänkliggöra andra skolämnen. Man främjar inte heller de naturvetenskapliga studierna genom att öka timantalet på andra ämnens bekostnad. Det skulle dessutom leda till att den för varje medborgare — och inte minst för naturvetare och tekniker —- nödvändiga orienteringen i samhällskunskap, historia, litteratur och andra humanistiska ämnen äventyrades. Det är inte tekniska fackidioter Om rekryteringen naturvetenskapliga vi behöver i detta teknikberoende samhälle. Vi behöver människor med bred orientering och ett historiskt perspektiv på utvecklingen. Eller för att citera en amerikansk framtidsforskare: ”Att kunna förstå och förklara hur man kommit in i dagens situation är en förutsättning för att trovärdigt kunna arbeta med framtiden.” Jag har redan antytt vilken strategi som enligt min mening är den riktigaste, nämligen den att vidareutveckla metodik och pedagogik. Jag har med tillfredsställelse noterat statsrådet Mogårds redogörelse för det utvecklingsarbete som försiggår inom grundskolan, både i form av forskning och utvecklingsprojekt och genom den pågående läroplansöversynen. Ett ökat intresse för naturvetenskapliga studier inom gymnasieskolan måste rimligtvis grundläggas redan inom grundskolan. Det är också viktigt att elever efter nio år i grundskolan nått en hygglig färdighetsnivå, t.ex. i matematik — i annat fall blir gymnasiekurserna alltför svåra och tunga. Av de diagnostiska prov i matematik som förekommer i årskurs 1 i gymnasieskolan kan man notera att det tycks vara mindre väl beställt med färdighetsnivån efter grundskolan. Om det var något jag saknade i interpellationssvaret, så var det en redogörelse på just denna punkt. Jag har här tecknat tre olika vägar, tre strategier, när det gäller att främja de naturvetenskapliga studierna, och jag har förordat dem som innebär att man medvetet och energiskt satsar på utveckling av själva undervisningsprocessen, på förnyelse av metodik och pedagogik så att man gör undervisningen intressant. Jag tror mig av interpellationssvaret kunna dra den slutsatsen, att statsrådet Mogård delar denna uppfattning. Det vore emellertid värdefullt att få den saken bekräftad och gärna ytterligare markerad. Jag vill till sist något beröra frågan om det s.k. naturvetenskapliga basåret. Eftersom den frågan inte ligger inom skolministerns ansvarsområde har jag nöjt mig med att peka på risken för att denna innovation, om den permanentades, skulle kunna få en olyckligt styrande effekt inom gymnasieskolan. Jag är glad att höra att fru Mogård delar den uppfattningen. Man kan lätt föreställa sig hur smart beräknande elever, som vill in på t.ex. medicinsk utbildning, väljer tvåårig social linje och på detta det naturvetenskapliga basåret, som ju förutom behörighet i de naturvetenskapliga ämnena ger en tredjedels fil. kand.-examen. En annan aspekt gäller det egenartade, och för vanlig rättskänsla stötande, förhållandet att en kurs i vissa av gymnasieskolans ämnen ger 40 poäng i en akademisk examen om den arrangeras inom universiteten. Personligen vill jag uppfatta denna anordning som ett olycksfall i arbetet. Om det till äventyrs är så, att ett av motiven bakom detta försök varit att lösa sysselsättningsproblem inom universiteten, torde man kunna finna andra och bättre lösningar. Jag har vidare noterat att man inom skolöverstyrelsen planerar fortbildning av klasslärare och ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen inom grundskolan, och det tycker jag är utomordentligt bra. Det skulle emellertid behövas ämnesmässig fortbildning även av gym nasielärare. Det har sagts mig att det på vissa gymnasieskolor finns modern experimentell utrustning som inte kan utnyttjas, då en del lärare saknar erforderlig fortbildning. Det skulle vara utmärkt om tomma platser vid t.ex. universitetens fysikinstitutioner kunde utnyttjas till lärarfortbildning. Det skulle otvivelaktigt vara ett värdefullt led i strävan att främja den naturvetenskapliga utbildningen inom skolan.

Herr talman! Den omständigheten att vi i dag tycks ha mindre ont om tid än vi annars brukar ha i kammaren plus det förhållandet att det på åhörarläktaren finns en hel del ungdomar som man kanske kan hoppas någonting av för framtiden gör att jag velat gå in i denna diskussion. Jag gör det så mycket mer som fru Sundberg och jag i en gemensam motion och jag själv i en annan har tangerat precis det område som herr Richardsons interpellation avser. Det är uppenbart att tillståndet på detta område inte är särskilt bra, och det har inte heller utvecklat sig i någon särskilt gynnsam riktning under 1970-talet. Statsrådet Mogård har visserligen tagit fram en del siffror som i någon mån inger förhoppningar, men på det hela taget står man och stampar på samma ställe i fråga om N-linjen i den mån utvecklingen inte går bakåt. Av den utmärkta redogörelse vi har fått verkar det som om den tekniska linjen vinner på N-linjens bekostnad och som om det totala antalet gymnasieelever på båda linjerna tillsammans är ungefär konstant. Om man vill försöka finna vägar till en förbättring, vänder man sig kanske inte minst till den begåvningsreserv som finns hos flickorna. Här föreligger något motstridiga uppgifter: Statsrådet Mogård säger att flickorna har ökat på naturvetenskapliga linjen, men en annan uppgift som jag fick tidigare i år säger att om man slår ihop N och T-sektorn så har flickorna minskat från 16 till 14,8 96.

Allt detta kräver naturvetenskap och teknik i botten. Jag vill gärna anknyta till vad herr Richardson sade om att det här är inte bara en gymnasiefråga. Det är en fråga om att på ett tidigt stadium i skolan fånga upp unga människors intresse för teknik framför allt, men naturligtvis också för naturvetenskap. I dag innehåller grundskolans lågoch mellanstadium inga eller mycket få tekniska och naturvetenskapliga moment, och undervisningen är utpräglat abstrakt och verbal. Läroplanen rekommenderar visserligen ett laborativt arbetssätt, men på grund av att lärarna i stor utsträckning saknar sådan utbildning stannar rekommendationen på papperet. Om rekryteringen naturvetenskapliga Om rekryteringen Såvitt jag förstår måste man ta tag i det här. Herr Richardson nämnde just klasslärarutbildningen. Det skulle säkert vara önskvärt att öka antalet av dem som antas till klasslärarutbildning från naturvetenskaplig linje i gymnasiet och att i all klasslärarutbildning införa ett betydande teoretiskt naturvetenskapligt ämnesinnehåll. Det finns ett område som ligger mig nära och som jag i detta sammanhang vill anknyta till, och det är intagningen till de medicinska fakulteterna. Den intagningen kommer nu i samband med högskolereformen att mycket väsentligt förändras. Herr Richardson nämnde att ”smarta” elever kunde gå på tvåårig social linje och därefter ta ett naturvetenskapligt basår. Ja, många elever får den rekommendationen av skolans syo-konsulenter.

Om betyg från ett treårigt gymnasium är likställt med betyg från ett tvåårigt och om betyg från naturvetenskaplig linje skall vara likställt med betyg från tvåårig social linje, kan man naturligtvis inte vänta sig något annat än en flykt från den svårare linjen till den lätta. Jag skulle gärna vilja anbefalla regeringen, när den nu — som statsrådet Mogård sade — anser situationen oroväckande, att omedelbart i höst följa utvecklingen och styreffekterna av de nya bestämmelserna för intagningen till medicinsk fakultet. Till sist vill jag säga att jag själv under mina skolår nog var en utpräglat humanistiskt intresserad person, men jag är väldigt glad nu att jag inte förföll till att följa minsta motståndets lag och bara göra det som man tyckte var roligt. Då krävde intagningsbestämmelserna till medicinska studier att man hade gått på reallinjen. Man tvingades skärpa sig litet, och det har jag haft nytta av senare i livet.

Herr talman! Som framgår av mitt svar uppmärksammas det här problemet på många olika håll. Också internationellt fäster man stort avseende vid en trend som har varit och kanske fortfarande är gemensam över hela den industrialiserade världen. BI. a. diskuterades problemen vid ett av Europarådet organiserat seminarium i Kiel i oktober förra året. Åtgärder måste — som herr Richardson och jag och herr Biörck i Värmdö är eniga om — vidtas på många olika håll och på många olika nivåer. Inte minst måste, tycker jag, på nytt insikten om behovet av goda naturvetenskapliga och tekniska kunskaper omfattas av alla i vårt samhälle, alltifrån de små barnen — och jag undrar om det inte är där vi skulle börja. Jag delar herr Richardsons mening att metodisk utveckling är en viktig åtgärd. Jag vill dock hävda att sådan metodisk utveckling redan pågår | — den kan säkert utökas och utvecklas — och att det faktiskt nämndes Nr 125 i mitt svar. Torsdagen den rekrytering av flickor till naturvetenskaplig och teknisk utbildning. HE Gt syr Det lär väl knappast leda till någonting om vi står här och dividerar Om ökad offentlig om vem som har rätt i sina siffror. Jag tror att det är jag. insyn i administra Avslutningsvis vill jag framhålla att det som jag tycker — och herr = tiva åtgärder mot Richardson tyckte det tydligen också — fylliga och innehållsrika svar som = terrorism jag gett här i dag självfallet inte är slutpunkten i det arbete som pågår för att bättra det som brister i det här avseendet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Mogård för de ytterligare synpunkterna. Och jag konstaterar att vi i det stora hela är fullt ense. För undvikande av varje missförstånd vill jag dock tillägga att jag självfallet inte är motståndare till organisatoriska förändringar av skolan även om jag inte såg detta som den första och mest omedelbara åtgärden i just det här sammanhanget. Jag tror att den rätta vägen i det fallet bör vara att inom parlamentariska utredningar ta upp problemen i ett vidare sammanhang, såsom t.ex. nu sker inom 1976 års gymnasieskolutredning. Om jag skulle vilja peka-på en enda punkt så skulle det vara möjligheten att införa en variant av den naturvetenskapliga linjen av den typ som fanns i det gamla realgymnasiet, nämligen en biologisk gren. Jag tror att den skulle väcka särskilt intresse inte minst bland flickorna.

Herr talman! Herr Måbrink har med anledning av den s.k. terroristaffären frågat statsministern om verkställande av administrativa åtgärder mot enskilda, utan möjlighet till offentlig insyn, är förenligt med rättssäkerhetens principer. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Sedan gammalt råder i princip fri insyn i statlig och kommunal verksamhet. Denna princip är en betydelsefull garanti för rättssäkerheten. Vissa allmänna och enskilda intressen har emellertid sådan tyngd att de i vissa fall måste ta över offentlighetsprincipen. I tryckfrihetsförordningen finns en uttömmande uppräkning av de intressen som kan medföra undantag från denna princip. Ett viktigt skydd för offentlighets 23 principen ligger i att regler om sekretess i allt väsentligt får göras bara av riksdagen i en särskild lag, den s.k. sekretesslagen. I de aktuella ärendena pågår brottsutredning fortfarande. Ett offentliggörande av alla sekretessbelagda handlingar skulle allvarligt kunna skada utredningen. Beslut i sådana ärenden som nu har varit aktuella fattas av regeringen efter framställning från rikspolisstyrelsen. Handläggningen av ärendena sker inte utan insyn. Rikspolisstyrelsen har parlamentarisk sammansättning. Handläggningen av regeringsärenden granskas av konstitutionsutskottet. Dessutom redovisar regeringen årligen till riksdagen hur terroristbestämmelserna har tillämpats.

Herr talman! Jag tackar för svaret. I Europa finns ett antal terroristiska grupper verksamma: Baader Meinhof, Ustasja och japanska Röda armén. För dessa grupper är terrorn huvudinstrumentet. De politiska motiven i deras verksamhet spelar ringa eller ingen roll i jämförelse med de rent kriminella aktiviteterna. Därför skiljer sig dessa grupper från alla i egentlig mening politiska rörelser. Terrorgruppernas verksamhet måste självfallet bekämpas. Men detta får inte leda till andra för rättsstatlig praxis farliga eller betänkliga konsekvenser. I den nu aktuella terroristaffären finns många oroväckande inslag. Dels kan klart konstateras att terroristlagens suddiga paragrafer slår vilt omkring och uppenbarligen drabbar oskyldiga människor, dels kan man konstatera att terroristlagen inte är ett effektivt vapen mot terrorism. Jag bortser då från de två västtyskar mot vilka dokumenterade bevis fanns genom deras aktiva verksamhet i Västtyskland. Men på vilket sätt har man dokumenterat att de fyra utvisade verkligen var terrorister? Var finns bevisen på att de tillhörde någon terrorgrupp? Det är ju det som enligt de preciseringar till det bättre som gjorts av terroristlagen skall vara kriteriet, men som man tydligen i denna affär helt har struntat i. Säpo och statsrådet Ullsten kan påstå vad som helst, eftersom det inte finns någon möjlighet att pröva beskyllningarna i vanlig demokratisk ordning. Materialet är hemligstämplat. Det är Säpos påståenden som är bevismaterialet. De utvisade och deras advokater har inte givits tillfälle att bemöta anklagelserna. Låt mig som ett exempel ta den utvisade engelsmannen. Bevismaterialet mot honom var tydligen så uselt att han i England inte har blivit föremål för åtgärder. Men tänk om han nu ändå skulle vara en terrorist! I så fall har lagen mot terrorister gynnat terrorismen. Och om han inte är någon terrorist har terroristlagen visat sin oerhörda farlighet för en rättsstat. Våra invandrares rädsla är mycket befogad, och vad än herr Ullsten försäkrar kan det inte lugna våra invandrare. Jag har tyvärr ingen förhoppning om att få bort terroristlagen, men jag vill här sluta med att ställa två frågor till herr Ullsten. Den förra regeringen preciserade vilka terrorgrupper som skulle bevakas, och jag har en känsla av att man nu har breddat omfånget på dessa grupper. Därför vill jag som sagt ställa två frågor: 2. Är statsrådet Ullsten beredd att ta initiativ till att terroristlagen omarbetas så, att de regler som gäller för svenska medborgare rättsmässigt också skall gälla för utländska, exempelvis politiska flyktingar?

Herr talman! Herr Måbrink har frågat om insynsmöjligheterna i samband med verkställande av åtgärder mot enskilda människor, och denna diskussion måste då rimligtvis begränsas till den sidan av saken. Men jag vill ändå svara på de frågor som herr Måbrink nu har framställt. Det är inte så, herr Måbrink, att den nya regeringen har breddat begreppet och på något sätt gjort terroristbestämmelserna i utlämningslagen tillämpliga på andra personer och grupper än vad som tidigare gällde. Vad den andra frågan beträffar, alltså den om en omarbetning av terroristlagen, har jag sagt åtskilliga gånger att jag tycker att det är riktigt med en debatt om alla lagars vara eller inte vara och tillämpning, och den debatten bör givetvis föras även i det här fallet. Eftersom denna diskussion främst gäller insynsmöjligheterna vill jag klart tillbakavisa herr Måbrinks påstående. De som i detta fall har blivit misstänkta för att ha deltagit i terroristhandlingar har alla möjligheter att försvara sig via ombud, som kan ta del av de uppgifter som regeringen har tillgång till. Den begränsning av offentliggörandet av handlingar, som vi tvingas till, har dessutom att göra med dels att man inte vill skada utredningen, dels — och inte minst — att man vill undvika att skada personer som direkt eller indirekt berörs av den pågående utredningen.

Herr talman! Det är den s.k. terroristlagen som det handlar om i detta fall, herr Ullsten. Det är den som jag har berört både i min fråga och i mitt senaste anförande. Det gäller också rättssäkerheten för invandrarna och de politiska flyktingarna. Den har man inte tagit hänsyn till i det här fallet. Man har hemligstämplat materialet och sagt att sekretessen är nödvändig med tanke på utredningen osv. Men är det inte dags att släppa efter på sekretessen nu? Vad är de fem utvisade anklagade för? Man bör väl ändå kunna lägga fram konkreta bevis, eller skall man fortsätta att hävda att man hittat fingeravtryck osv.? Vad är det för be terrorism visföring rättsmässigt sett? Det kan väl ändå inte hålla, herr Ullsten. Sedan sade herr Ullsten att man inte alls har vidgat begreppet terrorism. Men jag befarar att man i själva verket har gjort detta, herr Ullsten. Om man ser på den konvention som nu finns i en proposition och som snart skall behandlas i den här riksdagen, europeiska konventionen för bekämpande av terrorism, finner man ju att det rör sig om oerhört diffusa begrepp och skrivningar. Det talas inte konkret om vissa terroristgrupper. Man kan få den uppfattningen att de som bekämpar schahens terrorregim kan betraktas som terrorister enligt den konventionen. Jag vill än en gång fråga: Kan så vara fallet, herr Ullsten? Kan exempelvis en fredlig ockupation av den iranska ambassaden i Stockholm i fortsättningen betraktas som terrorism och behandlas därefter?

Herr talman! Herr Måbrink gjorde själv en distinktion mellan politiska grupper och terrorgrupper, och den distinktionen gör också jag och lagen. Ingen människa kan behandlas enligt utlänningslagens utvisningsparagrafer, därför att han eller hon tillhör den ena eller den andra politiska rörelsen. Sedan vill jag, herr talman, säga att det är just för att invandrare och politiska flyktingar skall kunna känna trygghet i Sverige som vi har anledning att visa den hårdhet mot terrorgrupper och terrorister som vi gör. Den lag som vi tillämpat i detta fall har ingen som helst aktualitet för invandrare som kommer till Sverige i syfte att bosätta sig här.
Herr talman!

Först då tror jag att invandrarna kan känna trygghet, för det är just hemlighetsmakeriet i den här affären som har skrämt invandrarna. Jag kommer inte ifrån att konventionen är oerhört farligt och luddigt skriven, herr Ullsten. Man klassar faktiskt i denna konvention som terrorism praktiskt taget allt användande av vapen. Det finns ändå befrielserörelser och grupper i bl.a. vissa brutala latinamerikanska diktaturer som inte har någon annan möjlighet än att med vapen försvara sig.
Herr talman! Om herr Måbrink lever i den föreställningen att terrorism i utlänningslagens mening kan jämställas med användandet av vapen skulle jag faktiskt vilja rekommendera herr Måbrink att studera denna lag innan vi fortsätter diskussionen, som f. ö. just nu inte gäller lagens vara eller inte vara utan dess tillämpning.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat statsministern om skälen för och verkningarna av devalveringen av kronan. Denna fråga har överlämnats till mig för besvarande. Skälen för de i början av april i år vidtagna åtgärderna har utförligt redovisats i den reviderade finansplanen. En beskrivning gavs också i samband med åtgärdspaketets offentliggörande. Men jag vill ändå för herr Svensson upprepa både motiven till åtgärderna och de åsyftade verkningarna. Redan i den nya regeringens första finansplan i januari i år markerade vi att de stora underskotten i vår bytesbalans kunde göra det nödvändigt med en åtstramning av den inhemska förbrukningen främst efter 1977. Under de månader som gått sedan dess har utsikterna för en internationell konjunkturåterhämtning ökat samtidigt som den bristande balansen i våra egna affärer har blivit alltmer uppenbar. Under det första kvartalet i år uppgick underskottet i vårt varuutbyte med utlandet, dvs. handelsbalansen, till över 1,5 miljarder kronor. Regeringens bedömning att en successivt ökande andel av våra samlade resurser måste användas för att rätta till balansbristen i ekonomin har således alltmer bekräftats. Med hänsyn till att ekonomisk-politiska åtgärder kräver en viss tidsrymd från beslut tills verkningarna av dem kommer i dagen bedömde regeringen det nödvändigt att i början av april introducera en åtstramning av den ekonomiska politiken. Regeringen påvisade i finansplanen i januari att vårt kostnadsläge försämrats kraftigt de senaste åren jämfört med de viktigaste konkurrent 37 Om devalveringen ländernas. Samtidigt har vi förlorat marknadsandelar på både exportoch hemmamarknaden. De olika siffror och mätningar av vårt kostnadsläge som gjorts sedan dess har bekräftat den bild vi där gav. Enligt OECD sekretariatets siffror skulle vårt kostnadsläge ha försämrats med ca 20 96 sedan 1974. För att råda bot på en del av denna snedvridning justerades den svenska kronkursen gentemot de s.k. ormvalutorna med verkan från den '4 april i år. Denna korrigering gör de svenska varorna konkurrenskraftigare. Importvarorna blir ca 4 26 dyrare och exportvarorna kan bli ungefär lika mycket billigare i förhållande till utländska produkter. Jag anser det som utomordentligt angeläget att exportföretagen utnyttjar möjligheten att sänka sina relativa priser för att uppnå större volymökningar och återvinna förlorade marknadsandelar. Regeringen kommer att med största uppmärksamhet följa utvecklingen på detta område och tvekar inte att ingripa, om företagen skulle uppträda så, att de åsyftade samhällsekonomiska resultaten äventyras. En växelkursförändring av det slag som nu genomförts leder dock inte omedelbart till en förbättring av den yttre balansen. Visserligen ökar exportintäkterna, men importleveranserna är på många håll bundna av kontrakt som inte kan annulleras, utan leveranserna måste ske i avtalad ordning. Eftersom importen samtidigt blir dyrare ökar importutgifterna. Det är på sikt som den vidtagna justeringen får en positiv effekt på vår handels och bytesbalans. Samtidigt med växelkursjusteringen har åtgärder vidtagits i syfte att hålla tillbaka den inhemska efterfrågan. Mervärdeskatten föreslås höjd från den 1 juni med ungefär 3 procentenheter, räknat på varans pris exkl. skatt, besparingar på den statliga budgeten om ca 700 milj.kr. genomförs, mindre angeläget byggande hålls tillbaka för att dämpa kostnadsstegringarna och ge utrymme för det byggande vi vill prioritera. Regeringen har vidare med Kommun och Landstingsförbunden tagit upp frågan om hur den kommunala utgiftsexpansionen kan hållas tillbaka och inriktas på att i främsta rummet tillgodose behoven i vad gäller barnomsorg och åldringsvård. Regeringen har i den reviderade finansplanen redovisat hur de vidtagna åtgärderna ingår i en långsiktig bedömning av hur den externa balansen successivt kan förbättras och den svenska ekonomins styrka återställas. Det samlade åtgärdspaketet medför troligen att vår bytesbalans redan i år blir något bättre än vad den annars skulle ha blivit. De största effekterna kommer dock att falla på perioden efter 1977. Åtstramningsåtgärderna medför att ökningen av hushållens disponibla inkomster reduceras med ca 1,5 procentenheter vid en lönekostnadsökning på ca 10 26. Hushållens konsumtion har av konjunkturinstitutet uppskattats tillväxa med mellan 1,5 och 2 96. Kursjusteringen och mervärdeskattehöjningen medför att prisnivån justeras upp med drygt 1,5 26, mätt mellan årsgenomsnitten för 1976 och 1977. Tillsammans med en snabbare internationell prisstegring och ett antagande om högre lönekostnadsökningar än vad vi tidigare räknat med innebär detta att prisstegringarna inte kan reduceras jämfört med fjolåret, utan torde hamna på ungefär samma tal, ca 10 96. Detta är i och för sig ytterst beklagligt, men man måste hålla i minnet att detta är det pris vi på kort sikt måste betala för att på litet längre sikt kunna få balans i ekonomin och reducera inflationstakten. De mest utsatta grupperna i samhället drabbas inte heller. Pensionärerna får kompensation genom att pensionerna räknas upp i takt med prisstegringarna och för barnfamiljerna utgår den utlovade höjningen av barnbidragen redan från den 1 juli i år.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Jag ställde inte frågan för att få höra herr Bohman upprepa det som många gånger tidigare har sagts utan för att få också de problem som han väsentligen inte tar upp belysta. Herr Bohman talar om exportindustrins behov. Man kan fråga varför han inte talar om folkets behov — dvs. det folk som skall betala den prishöjning som devalveringen åstadkommer på importvaror? Följdfrågan blir: Vad vill regeringen göra för att kompensera det flertal inom folket som nu förutsätts betala med sänkt levnadsstandard? Eller är det regeringens medvetna avsikt att framtvinga en omfördelning i ekonomin från folkflertalet till exportkapitalet? Och i så fall: Finns det ingen bättre väg? Varför inte i stället t.ex. införa restriktioner i importen av diverse lyxvaror som flödar in i Sverige? Vore det inte bättre än devalvering, som går direkt ut över dem som redan har det besvärligt? Och varför måste exportkapitalet kompenseras? Mellan 1960 och 1975 hade Sverige tillika med USA den klart fördelaktigaste lönekostnadsutvecklingen per enhet. Detta måste ha gynnat kapitalbildningen under denna långa period. Åren 1972-1976 höjde den svenska exportindustrin sina priser gentemot världsmarknaden väsentligt mer än lönekostnaderna. Varför skall vi då med devalveringen betala för exportföretagens högprispolitik? Exportkapitalet har gjort stora vinster under en lång högkonjunktur. Det har också fått stora subventioner av staten. Det har fördelaktiga skattevillkor. Varför skall då just löntagarna betala ytterligare? Och vart har slutligen det kapital som företagen ackumulerat under Om devalveringen denna period tagit vägen? Varför har det fritt fått exporteras? Varför gör regeringen inget för att tvinga fram en förnyad sammansättning av industristruktur och produkter? Ett avgörande problem är ju när man skyller på lönerna att man vill dölja ett obehagligt faktum, nämligen att storindustrin alltför mycket kört med sina klassiska produkter — sådant som andra länder många gånger kunnat göra allt bättre. Hur skall man åstadkomma högre förädlingsgrad och kvalitativt nya produkter? Tror herr Bohman att det går om man låter kapitalet flöda ut ur landet, om man devalverar och för en lönepolitik som leder till sänkt levnadsstandard? Jag skulle uppskatta om herr Bohman svarade på dessa frågor. Herr Bohman har ju för vana att i riksdagens frågestunder inte gå in i replikskiften. Kan han inte göra ett undantag i dag?

374, och anförde: Herr talman! Herr Hermansson har frågat om regeringen anser att en höjning av mervärdeskatten står i god överensstämmelse med givna utfästelser om skattesänkningar. I regeringsförklaringen anges de riktlinjer på vilka regeringspolitiken skall grundas under mandatperioden. På skattepolitikens område anges där i korthet följande: Skattesystemet måste reformeras.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 ning för gåvor till ideella och humanitära ändamål. En proposition har Nr 127 lagts om skattefrihet i visst hänseende för ideella m.fl. organisationer. Tisdagen den En proposition har vidare lagts om vissa ändringar vid taxering i första — 10 maj 1977 instans, vilken bl.a. torde innebära ökade möjligheter till ingripande mot skattefusk och skatteflykt. Riksdagen har på regeringens förslag beslutat. Om den föreslagna om förlängd reduktion av arbetsgivaravgiften i det inre stödområdet. höjningen av Översyn pågår om skattereglerna för familjeföretag. Reglerna för att fa mervärdeskatten miljeföretagare skall komma i åtnjutande av särbeskattning har lättats. De åtgärder på skattepolitikens område som regeringen sålunda hittills vidtagit och det arbete som pågår i detta hänseende står helt i överensstämmelse med i regeringsdeklarationen gjorda utfästelser, vilka i sin tur byggde på den skattepolitik som förordats av de tre regeringspartierna. Motiven för den mervärdeskattehöjning som regeringen föreslagit i riksdagen är stabiliseringspolitiska. Det samhällsekonomiska läge, som nödvändiggjort bl.a. mervärdeskattehöjningen i det av regeringen presenterade stabiliseringspolitiska paketet, redovisas närmare i den reviderade finansplanen. Jag vill också på denna punkt anknyta till regeringsförklaringen, vari mycket starkt underströks, att den svenska ekonomin står inför svåra problem och att det framstår som en avgörande uppgift att skapa balans i världsekonomin och stärka den internationella konkurrenskraften. Detta är — hette det — en grundläggande förutsättning för att förverkliga en målmedveten reformpolitik och för att trygga sysselsättning och framsteg. De nuvarande regeringspartierna har ofta hävdat att variationer i mervärdeskatten bör utnyttjas konjunkturpolitiskt. De har också tidigare förordat och medverkat till att mervärdeskatten använts som konjunkturpolitiskt instrument. Lika väl som skatten, då så erfordras, bör kunna sänkas — vilket skedde 1974 — bör den kunna höjas då konjunkturläget så kräver. Svaret på herr Hermanssons fråga är alltså ja.

Herr talman! Herr Bohman hävdar i sitt svar — för vilket jag tackar — att det står i god överensstämmelse med givna löften om skattesänkningar att höja mervärdeskatten. Jag skulle knappast tro att skattebetalarna ser det på det sättet. Höjningen av mervärdeskatten innebär en kraftig skjuts uppåt på priserna, som redan stigit kraftigt under året bl.a. genom regeringens åtgärd att devalvera kronan. Denna prishöjning drabbar allra hårdast de lägre inkomsttagarna. Mervärdeskatten vänder liksom andra indirekta skatter sin tunga del nedåt. Den tar relativt mera av den lägre inkomsttagaren än av höginkomsttagaren. Det är naturligtvis därför den borgerliga regeringen höjt mervärdeskatten och det är därför herr Bohman inte begriper att det handlar om en skattehöjning. I sitt svar biter herr Bohman faktiskt huvudet av skammen när han söker bortförklara att höjningen av mervärdeskatten strider mot löftena om en skattesänkning. Det knep han använder är att säga att motiven 41 till denna skattehöjning är stabiliseringspolitiska. Hur vi skall bedriva en riktig och effektiv stabiliseringspolitik får vi tillfälle att diskutera när regeringens förslag snart kommer upp till diskussion här i kammaren. Kortfattat vill jag nu bara framhålla att vad den borgerliga regeringen kallar stabiliseringspolitik i själva verket är åtgärder riktade mot de breda folkgruppernas konsumtion och levnadsstandard. Det är den man är ute för att sänka. Däremot ingriper man inte mot spekulanterna, mot de stora förmögenhetsägarna, mot de höga inkomsttagarna, inte mot kapitalet. Oavsett vilka motiven är för att höja mervärdeskatten så är det ju helt klart — i varje fall för människor med vanliga inkomster — att höjningen av mervärdeskatten innebär en skattehöjning. Men allmänheten har utan tvivel fattat herr Bohmans och moderaternas agitation i skattefrågan som ett krav på skattesänkning eller i varje fall stopp för skattehöjningar. Därför är förslaget om höjning av mervärdeskatten inte bara riktat mot de breda lagren; det är också ett flagrant löftesbrott. Men, herr talman, sådana förvånar ju inte längre från den regering som lovade att bromsa prisstegringarna, stoppa marschen in i kärnkraftssamhället och skapa 400 000 nya jobb!

Sysselsättningsläget i Filipstad är oerhört besvärligt, och detsamma = gäller ju också för hela östra Värmland och även andra delar av Värmland. Om åtgärder för att Situationen har inte förbättrats under den senaste tiden, utan det är nöd = lösa sysselsättningsvändigt att kraftfulla insatser liksom ett starkt agerande av myndighe = problemen i terna företas snarast möjligt. Filipstad Nu hänvisar arbetsmarknadsministern i svaret till en arbetsgrupp som har arbetat under landshövding Edbergs ledning. Arbetsmarknadsministern säger att arbetsgruppen bl.a. har ”förfrågat sig hos ett 15-tal företag i kommunen om möjligheterna att tidigarelägga investeringar. I några fall har ansökningar om lokaliseringsstöd kommit in, och i ett fall, Lesjöfors AB, har en sådan ansökan bifallits av regeringen.” Det är klart att dessa åtgärder är bra, och jag vill gärna tacka för dem. Men sedan kommer arbetsmarknadsministern in på den fråga som har aktualiserats. Det är de s.k. industrihotellen. ”Det är enligt gällande bestämmelser inte möjligt att bevilja lokaliseringsstöd för att uppföra sådana lokaler. Möjligheterna att uppföra lokalerna som beredskapsarbete får prövas i sedvanlig ordning”, säger arbetsmarknadsministern. Det är den sista meningen som jag gärna skulle vilja ha arbetsmarknadsministerns litet klarare uttolkning av. Vilka möjligheter föreligger egentligen? Det är ändå så pass viktigt att den aktuella frågan om industrihotell får sin lösning snarast möjligt, att det skulle vara intressant om arbetsmarknadsministern något vidare ville klarlägga vad som kan vara möjligt att göra mera konkret.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Jonasson säger, att arbetsmarknadsläget är besvärligt i Filipstad. Därför är regeringen också beredd att kraftfullt stödja alla seriösa industriprojekt i Filipstad. Vi har från regeringens sida — det var industriministern — redan i januari meddelat Filipstadsgruppen att industriinvesteringar i Filipstadsområdet i enskilda fall borde kunna få lokaliseringsbidrag med upp till 50 96. Regeringen kommer dessutom att i enskilda fall försöka ge generösa villkor när det gäller amorterings och räntebefrielse för lokaliseringslån och utbildningsstöd. Dessutom bör det vara möjligt att ge sysselsättningsstöd i Lesjöforsdelen av kommunen. Vi har alltså samma grundläggande värdering av det viktiga i att stödja sysselsättningsprojekt i Filipstad. Om en enhetlig prissättning på petroleumprodukter departementet förfogar över är avsett enbart för mindre orter i det inre stödområdet. Dit hör inte Filipstads kommun. Men jag känner till att kommunen har övervägt en ansökan om att få uppföra lokalerna som kommunalt beredskapsarbete. Om en sådan ansökan kommer in, får den prövas i sedvanlig ordning. Länsarbetsnämnden och arbetsmarknaädsstyrelsen kommer först att få lägga fram sina synpunkter, bl.a. mot bakgrund av den rådande situationen på byggarbetsmarknaden.

Herr talman! Jag noterar med tacksamhet att arbetsmarknadsministern säger att regeringen är villig att stödja alla seriösa framställningar som görs i det här avseendet och ämnar vara generös i sina bedömningar. Arbetsmarknadsministern säger att det inte är möjligt att ta av de här 17 milj.kr., eftersom Filipstad inte ligger inom det inre stödområdet. I själva verket ligger Filipstad så att säga på gränsen. Förhållandena där är ganska besvärande och inte bättre än på många håll inom det inre stödområdet. Har man nu möjligheter att få hjälp på annat sätt är det naturligtvis inte mig emot; det är väl bara bra. Jag hoppas då att kommunen kan få regeringens medverkan till konkreta och positiva åtgärder för att klara ut den situation som råder. Jag vill beteckna arbetsmarknadsministerns senaste inlägg som positivt och tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Stjernström har frågat mig, om regeringen avser att genomföra en enhetlig prissättning för petroleumprodukter i landet. Frågan om utjämning av priset på petroleumprodukter har behandlats i riksdagen vid flera tillfällen. Jag inskränker mig därför till att nämna att statens pris och kartellnämnd på uppdrag av regeringen år 1974 utredde förutsättningarna för ett slopande av gällande orts och zontillägg. Syftet var att nå en enhetlig prissättning i landet. SPK:s utredning har remissbehandlats. Det framkom därvid att det föreslagna utjämningssystemet ansågs ha allvarliga nackdelar. Förslaget innebar visserligen att förbrukarna av eldningsoljor i inre Norrland skulle få avsevärda prissänkningar, men priset på olja skulle stiga inte bara i södra Sverige och mellersta Sveriges kustland utan även i Norrlands kustland. I ett flertal remissvar påtalades de negativa regionalpolitiska effekter förslaget kunde medföra. Man ansåg bl.a. att risker fanns för att det totala transportarbetet i landet skulle växa utan motsvarande effektivitetshöjning i produktionen. Systemet skulle dessutom medföra tämligen stora administrationskostnader. Jag har förståelse för att det uppfattas som orättvist att de konsumenter i vårt land som på grund av strängare klimat och långa reseavstånd konsumerar mer olja och bensin än andra får betala ett högre pris. Samtidigt måste jag dock tyvärr konstatera att någon godtagbar modell för utjämning av priset på petroleumprodukter hittills inte kunnat konstrueras. Regeringen kommer därför att tillsätta en särskild beredningsgrupp med uppgift att förutsättningslöst undersöka vilka möjligheter det finns att åstadkomma en utjämning av prisskillnaderna på oljeprodukter i olika delar av landet utan att man samtidigt måste bygga upp en tyngande och kostsam administration. Beredningsgruppen skall arbeta skyndsamt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, som jag uppfattar som mycket positivt. Jag vill understryka, som sägs i svaret, att det uppfattas som orättvist att de konsumenter i vårt land som på grund av strängare klimat och långa reseavstånd konsumerar mer olja och bensin än andra dessutom får betala ett högre pris för dessa produkter, beroende på att de drabbas av högre transportkostnader. När det gäller de flesta varor som produceras i Norrlands inland och i Norrland över huvud taget har vi ett transportstöd. Det är ett stöd som har mycket stor betydelse och uppfattas som mycket positivt för utvecklingen av näringslivet i norra Sverige. Men jag vill understryka att detta transportstöd ändå i kronor räknat har betydligt mindre värde än de merkostnader vi har för petroleumprodukterna. För invånarna i Jämtlands län uppgår de extra fraktkostnaderna till avsevärt fler miljoner än för människor i bygder inom den s.k. nollzonen. Den här frågan har jag ställt tidigare, och då till den socialdemokratiska regeringen. Man lovade nämligen från den socialdemokratiska regeringen att man skulle fullfölja en utjämning, och det skulle ske från den 1 januari förra året. Men det blev ingenting av med detta. Man höll inte löftet.

Jag tror att detta då kan vara en bidragande faktor, och jag ber återigen att få tacka för svaret, som jag uppfattar som mycket positivt. Om en enhetlig prissättning på petroleumproduk ter Om beredskapen mot oljekatastrofer

Herr talman! Jag tackar herr statsrådet för svaret. Det är värdefullt att få denna omfattande redovisning av vilka resurser som finns att tillgå och vilka man var beredd att sätta in vid ett så omfattande oljeutsläpp som det i Ekofiskfältet. Nu informeras vi om att stora delar av oljan i detta fall förgasats eller sjunkit till botten och att utsläppet inte får den omfattande skadeverkan som befarades. Vilka skadorna i realiteten blir vet vi emellertid ännu inte med säkerhet. Jordbruksutskottet har bl.a. besökt forskningsfartyget Argus. Detta kommer denna vecka att gå ut och göra vissa mätningar i vattnen. Aktiviteten omkring utsläppet har fullt ut visat på behovet av en större beredskap, dels i anslutning till borrtornen, dels för att hämta upp den olja som flyter ut i vattnet. Det har, enligt vad jag förstår, framgått att inget land f. n. har ens en tillnärmelsevis tillfredsställande beredskap och att inte heller de som ansvarar för borrtornen har det. Vid ett flertal tillfällen har det här i kammaren påtalats att materiel för mekanisk upphämtning av olja inte är tillräckligt vid oljeutsläpp. Därför är det glädjande att man nu inriktar sig på en målmedveten utökning av beredskapen. Denna bör bli så stark att skydd finns som kan sättas in snabbt vid de olika katastrofer som tyvärr inträffar alltför ofta. Sammanlagt är det stora mängder olja som kommer loss. Som påpekats i herr statsrådets svar har samtliga länder som omger Östersjön och Skagerack en överenskommelse om ömsesidigt bistånd vid åtgärder mot större oljeutsläpp. Samtliga dessa länder liksom de företag som är ansvariga för oljeutvinningen till havs, är för svagt rustade. Det är därför angeläget att Sverige arbetar starkt internationellt för att de samfällda beredskapsresurserna skall stärkas. Det är verkligt glädjande att av statsrådets svar kunna utläsa att så kommer att ske. Jag vill uttala förhoppningen att det kommer att ske mycket snabbt och att de befintliga resurserna byggs ut till en verkligt stark beredskap för just mekanisk upptagning. I slutet av 1960-talet talade jag med forskare som ifrågasatte meningen med att söka öka livsmedelstillgångarna i världen samtidigt som det tilläts att havet och dess möjligheter till liv och till att ge föda utsattes för så stora påfrestningar som skedde. Sedan dess har oljeföroreningarna bara ökat. Havet är ingen resurs som är osårbar och outtömlig. Vi hanterar det dock som om det på naturlig väg skulle kunna läka alla skador vi oförsvarligt förorsakar. Nu har vi skrämts av detta stora utsläpp. Jag hoppas på verkliga krafttag och på verklig eftertanke om vad som krävs av oss för att åstadkomma det skydd som är nödvändigt. Havets miljö och säkerhetsfrågor har eftersatts — de har skjutits åt sidan, kanske som dåligt räntabla och föga intressanta, kanske därför att problemen till dels har kunnat döljas under havsytan. Ändå kostar detta åsidosättande oss alltför mycket — i miljöförluster och i restaureringar — för att det skall få fortsätta. Enligt en uppgift som jag nyligen såg kostade det 3,5 milj.kr. att ta hand om 19 oljeutsläpp i Brofjorden 1976. Vad de därutöver kostade i förlust av havsmiljö sades det inget om. Det har tidigare sagts att oljeutsläpp inte kommer att inträffa så ofta Om beredskapen mot oljekatastrofer Om beredskapen mot oljekatastrofer 50 — de är olyckshändelser. I årsberättelsen från Havsfiskelaboratoriet i Lysekil finns en uppsats om havsföroreningar. Där berättas att årligen bortåt 5 miljoner ton olja släpps i havet genom exempelvis fartygstrafiken, olyckor, avloppsvatten, spill från oljeindustrierna och från oljeutvinningen. Vi gjordes uppmärksamma på den nu aktuella katastrofen i Ekofiskfältet — den hotade snabbt stora områden. Men spill förekommer ständigt och är omfattande. Vad som pågår är egentligen en katastrofal ständig nedsmutsning av haven. Vi kan inte behandla denna vår viktiga tillgång hur som helst utan att det får skador som följd. Vi måste, det vill jag gärna upprepa, i alla länder ha tillgång till en sådan beredskap att vi kan göra en långt starkare insats än i dag. Havet är en näringskälla av betydelse för oss. En förutsättning för att den skall fortsätta att vara det är att dess biologiska liv skyddas för störningar. Norska fiskare rapporterade i september 1976 att 85 96 av vissa fiskebankar i Nordsjön numera är omöjliga att tråla på till följd av oljeutspill på havsbotten — spill som läckt ut från oljeutvinningen i Nordsjön. Detta var således före det stora utsläppet i Ekofiskfältet. Att katastrofen nu inte anses bli så omfattande och att den troligen i ringa omfattning når Västkusten och andra kuster förminskar inte behovet av beredskap. Det är angeläget att den beredskapen inriktas på att oljan skall hämtas upp i de fall där den inte av sig själv sjunker till botten. Att med dispergeringsmedel medvetet sänka oljan till havets botten anser jag vara en skadlig form av sanering. Att oljan flyttas dit och där skadar växt och djurlivet, fisktillväxt och fiske är inte försvarbart. Än en gång ber jag att få tacka för det omfattande och positiva svaret beträffande en utbyggnad av de nödvändiga resurserna för skydd mot oljeskador. Jag har tillåtit mig att dra den slutsatsen att de från beredskapssynpunkt bästa medlen kommer att användas. Jag hoppas att Sverige på detta område vidtar effektiva åtgärder inom landet och med kraft verkar internationellt.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunministern för svaren på mina frågor. Svaren har varit klargörande på en hel del punkter men tyvärr inte på det sätt som jag hade väntat. I stället gör svarens innehåll mig i långa stycken djupt besviken. Beträffande den inledande, mera refererande delen av svaret har jag ingenting att invända. Det är exempelvis bra att dispergeringsmedel vid olyckan på Ekofiskfältet har använts i så liten utsträckning som möjligt, detta inte minst med tanke på att det finns värdefulla lekområden för en del fiskslag — särskilt sill — öster om det område där oljekatastrofen inträffade. Att oljan vid upplösandet har klumpat sig och att sådana klumpar kan sjunka till botten kan man nog ta för givet. Men dess bättre ställer väl sådana klumpar inte till samma skada som dispergeringsmedel skulle ha gjort.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 Det är ett för alla Nordsjöfiskare känt faktum som vi alltid har haft att ta hänsyn till under fiske i denna del av Nordsjön. Jag har själv i yngre dagar tillbringat åtskilliga månader av mitt liv på just detta fält. Men det finns ju oljeborrtorn på så många andra ställen i Nordsjön där strömsättningen inte är densamma. Och vi vet inte var en olycka, en ”blow out” inträffar nästa gång. Därmed är jag inne på oljeskyddsberedskapen eller rättare sagt den alltfort rådande bristen på beredskap. Jag ställde tre frågor till statsrådet. Den första frågan löd: ”Vilken beredskap finns f.n. uppbyggd av de oljeexploaterande länderna — inkl. Danmark och Norge — för att möta oljekatastrofer inom Nordsjöområdet?” Den andra frågan löd: "Vilka resurser förfogar den svenska beredskapen över och hur ingår dessa i det nordiska samarbetet på området?” Den tredje frågan löd: ”Anser statsrådet att den nuvarande nordiska katastrofberedskapen mot oljeskador är tillräcklig?” Svaret på den första frågan är nedslående. Västtyskland och Holland har, säger statsrådet Antonsson, såvitt känt ingen egentlig beredskap. Storbritannien har byggt upp något, och — för att citera svaret: ”Viss försöksverksamhet pågår med utrustning för mekanisk upptagning till sjöss.” Försöksverksamhet nu efter alla dessa år! Så har vi Danmark och Norge, som jag särskilt nämnde i min första fråga. Där får vi i svaret veta: ”De danska systemen är i första hand avsedda för insatser i Stora och Lilla Bält samt Öresund.” Jaså! Då har man i första hand tänkt att sitta i lä om danska landet och vänta tilis allt är nersölat och oljan har letat sig till innanhaven innan något skulle göras. En förvånansvärd nonchalans! Men något har ju ändå hänt. Det upplyses i svaret: ”I dagarna har erhållits viss utrustning för användning i bl.a. Nordsjön.” Så nämns tre mindre specialfartyg, ca 10 000 meter kustlänsor — märk väl kustlänsor, inte högsjölänsor — och fyra specialfartyg för oljebekämpning. Inte ett ord sägs om dessa fartygs eller båtars storlek, tontal, kapacitet, sjöduglighet o.d. Om jag aldrig hade haft mitt arbete på havet kanske jag skulle ha kunnat känna mig nöjd med dessa formuleringar, men nu känner jag verkligen stor olust inför ett sådant svar. Så kommer en mening som väl skall vara lugnande: ”Utredning pågår om en avsevärd utbyggnad av den danska oljeskyddsberedskapen med materiel anpassad för Nordsjöförhållanden.” Men tyvärr blev det för mig Om beredskapen mot oljekatastrofer Om beredskapen mot oljekatastrofer en dålig tröst. I en interpellation år 1972, alltså för fem år sedan, uttryckte jag samma oro som jag hyser i dag för vad som kan hända om oljan kommer lös vid borrningarna i Nordsjön. Den som då svarade mig var dåvarande civilministern Svante Lundkvist. Hans svar var i stort sett hållet i samma svepande form och innehöll, liksom svaret i dag, lugnande besked. Men då det gällde beredskapen i grannländerna framhöll han: ”Storbritannien, Danmark och Norge är sedan några år i färd med att bygga upp en organisation för detta ändamål, innefattande operativa ledningsorgan, utrustning till bekämpningsfartyg, depåer med oljebekämpningsmateriel m.m.” Så långt den dåvarande civilministern Lundkvist. Alltså har det tydligen inte hänt ett dugg på fem år. Mig förefaller det som om man inte bara legat stilla utan t.o.m. backat, om jag får använda en sjöterm. Då svarades det att man varit i färd med att bygga upp. Nu svaras det att man utreder i Danmark. Om Norge sägs i svaret att man i dag förfogar ”över två kompletta system för mekanisk oljeupptagning till havs”. Inte heller här ett ord om vad dessa system egentligen innehåller och omfattar. Däremot följer en mera detaljerad beskrivning av vad man inom den närmaste tiden skall upphandla. Där får vi veta hur många länsor, oljeupptagare och specialfartyg som skall — jag poängterar skall — upphandlas inom ett år. Därefter skall Norge, sägs det, disponera över tolv kompletta upptagningssystem avsedda för utsjöbruk. Nu har man alltså bara två! Jag kan förstå de norska myndigheterna som under sådana här förhållanden inte vill tillåta borrningar norr om 62 breddgraden. Det kan vara nog att sitta och hoppas på att ingen ny olycka liknande den på Ekofiskfältet skall inträffa under det närmaste året. Vidare sägs att till dessa resurser, som ägs av norska staten, kommer materiel som anskaffats av de företag som bedriver oljeutvinning på den norska kontinentalsockeln. Vad är det för slags materiel? Har någon av de nordiska regeringarna gjort sig besvär med att ta reda på vilka resurser oljeexploatörerna själva ställer upp med? Har detta materiel en omfattning som svarar mot de stora ekonomiska intressena i sammanhanget? Det är frågor som man har rätt att få svar på. Som svar på min andra fråga lämnades en värdefull beskrivning — det erkänner jag — av den svenska oljeskyddsberedskapen. Av beskrivningen erfar man bl.a. att vi har 20 000 meter kustlänsor, men endast 2 500 meter högsjölänsor. Sverige gränsar visserligen inte till Nordsjön, men jag vill framhålla att redan det faktum att fartygsolyckor kan inträffa i exempelvis Östersjön, där vi har en lång kust, borde vara orsak till att dessa proportioner ändrades radikalt. Med andra ord: Fler högsjölänsor behövs. I det sammanhanget vill jag gärna säga att det hade varit värdefullt att få veta vilken typ av länsor som mest kommer till användning inom den svenska och även den internationella beredskapen. Inga länsor som hittills konstruerats är hundraprocentigt effektiva i en storm på ett hav som Nordsjön. Detta gäller f. ö. i stor utsträckning även för Östersjön. På det här området måste snara åtgärder vidtas och betydligt ökade re surser sättas in för en forskning som gör förbättringar möjliga. Då det gäller frågan om det nordiska samarbetet beträffande oljeskyddsberedskapen hänvisar kommunministern i svaret till det avtal mellan de nordiska länderna som gäller sedan år 1971 och som resulterat i att man övat oljebekämpning i Öresundsregionen och i Bottenhavet. Under sex år har man alltså enbart koncentrerat sig på de oljeutsläpp som kan komma från fartyg — de kan för all del vara allvarliga nog - och man har tydligen helt nonchalerat risken i samband med oljeborrningar i Nordsjön.

Det är verkligen anmärkningsvärt! Det påminner om en brandkår som inte bryr sig om att samöva förrän den får sin första verkligt stora eldsvåda. Fortsättningsvis lämnas i svaret den uppgiften att alltsedan år 1971 —- alltså under sex år — har förberedelserna för samarbete på oljebekämpningsområdet främst bestått i årligen återkommande sammankomster mellan ledande tjänstemän. Detta är en viktig detalj, men långt ifrån till fyllest. Och må olusten och oron förlåtas den som en gång har haft sitt arbete på den i hög grad oroliga Nordsjön och som får läsa följande: ”Vid det senaste nordiska mötet som ägde rum i Finland hösten 1976 genomfördes ett s.k. operativt spel under den antagna förutsättningen att en "blow out” inträffat i ett borrtorn på Ekofiskfältet. Det stabsmässiga samarbetet mellan de nordiska länderna var sålunda väl förberett när Ekofiskolyckan inträffade den 22 april 1977 — --.” Det stabsmässiga samarbetet var alltså förberett. Men hur var det ute på fältet? Det är ju där ute stabsfunderingarna skall omsättas i praktiken! Att döma av vissa uppgifter i massmedia gnisslade det rätt betänkligt på den punkten. Om man skulle resonera lika naivt på andra områden borde vi t.ex. kunna slopa inkallelserna till militärtjänstgöring — i det fallet skulle det kanske kunna räcka med att staben utförde sina operativa spel, och att man började öva soldaterna först när fienden stod vid gränsen. I min tredje fråga, som var av mer personlig karaktär, uppmanade jag kommunministern att nämna sin egen uppfattning om huruvida den nordiska katastrofberedskapen mot oljeskador är tillräcklig. Svaret på den frågan tolkar jag som ett ärligt nej, att den inte är tillräcklig. Men svaret rymmer samtidigt en stor tilltro till vad som kommer att hända inom bara något eller några år. Jag vill innerligt hoppas att kommunministern får rätt, men för egen del hyser jag starka tvivel — jag måste erkänna det. De oerhört nedslående fakta som tidigare presenterats i svaret i sin Om beredskapen mot oljekatastrofer Om beredskapen mot oljekatastrofer helhet har gjort mig mycket skeptisk. När man låtit så många år förflyta utan att egentligen vidta några vettiga åtgärder som svarar mot riskerna vid oljeborrningarna på Nordsjön — då kan man som vanlig medborgare inte vara annat än orolig. Det är ett stort ansvar som vilar på de olika regeringarna i länderna runt Nordsjön för den påtagliga underlåtenhet beträffande oljeskadeberedskapen som nu blottats. Men även de svenska regeringarna — både den förra och den nuvarande — har här sitt stora ansvar. De undanglidande formuleringarna i dagens svar ger ingen indikation på att den nuvarande regeringen ämnar rätta till bristerna i den förra regeringens oansvariga handlande. Slutligen, herr talman: Bör inte oljeskadeberedskapen och problemen i samband därmed vara en fråga av absolut högsta prioritet för Nordiska rådet?

Herr talman! Mitt engagemang i de här frågorna ända sedan 1971 gör att jag finner det naturligt att säga några ord även i den här debatten. Låt mig emellertid först rikta ett tack till kommunministern för att han agerade så kraftfullt och såg till att man samordnade alla de resurser som landet kan förfoga över när det gällde att möta eventuella konsekvenser av den här olyckan i Nordsjön. Det gällde ju att samordna inte bara resurserna inom kustbevakningen utan också inom marinen — jag tänker på fiskarna, som har stort intresse och också stora möjligheter att göra insatser — länsstyrelsen osv. Det sägs i svaret att faran nu skulle vara över. Låt mig direkt säga att jag nog är ganska skeptisk mot den uppfattningen. Och det vidimeras väl f. ö. av ett uttalande i dagens Göteborgs-Posten där Valter Fryksmark i tullverket säger: ”> Om några veckor är det inte uteslutet att vi kan drabbas av oljan.” Jag tror också det, och jag vill bara använda detta som ett underlag för att säga: Låt inte beredskapen slappna. Använd den nådatid vi har till att träna upp exempelvis ett par tre fiskelag att använda lämpliga hjälpmedel för att genom trålning eller på annat sätt ta upp de olika klumpar och annat som säkerligen kommer in mot kusterna inom en nära framtid. Låt mig säga att jag helt kan instämma i det mesta av vad herr Åberg har sagt, så jag tänker inte upprepa det. Varken av tidsskäl eller annat finns det anledning till det, utan jag vill instämma i den kritik som herr Åberg har framfört. Men jag vill också säga att den nuvarande kommunministern naturligtvis inte i någon större mån kan lastas för detta, utan det är gamla försyndelser som vi nu ser effekterna av. Men jag saknade ändå på en punkt litet detaljer. Den 1 april 1978 räknar Norge med att ha tillgång till 10 000 meter högsjölänsor, fördelade på tolv kompletta upptagningssystem för högsjöbruk. Nu — står det — förfogar Sverige över knappt 2 500 högsjölänsor som kan fördelas på fyra upptagningssystem för högsjöbruk. Men vad tänker sig Sverige att ha vid utgången av budgetåret 1977/78? Det vore intressant att få veta, men det står ingenting om det. Tänker man fortfarande ligga kvar på de ca 2 000 meter högsjölänsor man påstår sig haft under många herrans år och där det ingenting hänt? Det är ju också så att Sverige dess värre satsat väldigt mycket på specialfartyg av olika slag. Låt mig i detta sammanhang säga som ett unikum att det naturligtvis var bra att man gav sig i väg till Norge. Man gav sig i väg med båtar som i och för sig är stabila så länge de går fort i sjö men som inte alls passar för att arbeta på därför att de är så ranka att man när de ligger stilla i stort sett har fullt att göra med att hålla sig kvar ombord om det blåser 7-8 sekundmeter. Däremot är ju fiskebåtar och liknande fartyg lämpade att arbeta från, och fiskarna är också vana att arbeta till sjöss. Därför borde man, som jag sagt tidigare, i större omfattning bygga upp det svenska oljeskyddet på att använda de resurser som de svenska fiskarna förfogar över i form av lämpliga båtar och kunnig personal. Låt mig till sist säga några ord om vilken typ av länsor vi har. Det är alltså så att vi har 2 500 meter högsjölänsor, eller knappt det. Om jag är riktigt underrättad består de flesta av dessa länsor av s.k. free floating booms, den s.k. BP-länsan. Det kan då vara intressant att veta att vid prov som företogs i Nordsjön i oktober av Warren Spring Laboratories konstaterade man, enligt vad som inledningsvis uttalas i den rapport som avgivits, att free floating booms har visat sig inte fungera i högsjösammanhang när det gäller att stänga in olja. Däremot har en svensktillverkad länsa visat sig fungera väl, men denna har såvitt jag vet den svenska tullbevakningen ännu inte funnit anledning att anskaffa. Herr talman! Jag skall inte gå närmare in på detta.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

Herr talman! Jag är helt på det klara med att kommunminister Antonsson inte har haft ansvaret under längre tid än han varit med i regeringen, men eftersom frågan ställdes till honom och svaret också lämnades av honom, är det ju till honom jag måste rikta mina ord.

Men i herr Antonssons senaste anförande gavs visst hopp om att man mera allvarligt skall ta itu med dessa frågor. När det gäller länsorna vill jag klart och tydligt säga ifrån, att man måste tänka fel någonstans när inte ens 10 96 av tillgängliga medel går till högsjölänsor i ett land som Sverige. Det är rätt, som herr Antonsson nämnde, att Nordsjön ligger en bit från oss, och att man inte vet så mycket om länsornas egenskaper osv. Men längs den svenska Östersjökusten kan olyckor med tankers när som helst inträffa, och då kan högsjölänsor vara behövliga och komma till användning. Högsjölänsor kan vidare användas invid kusten medan däremot kustlänsor inte kan användas ute på sjön. Därför bör högsjölänsorna enligt min uppfattning prioriteras.

Läget på den fronten har såvitt jag vet aldrig tidigare så klart presenterats i kammaren. Nu vet vi hur det ligger till, och därför vädjar jag till herr Antonsson att inte minst i Nordiska rådet göra allt vad som göras kan för att rätta till vad som brister. Något måste vara fel när år efter år kan få gå utan att man bereder Om beredskapen mot oljekatastrofer ST Om beredskapen mot oljekatastrofer sig på att en olycka kan hända. Vi vet att sådana olyckor har inträffat på många andra håll i världen, och i min interpellation 1972 varnade jag just för en sådan olycka som den som nu har hänt. Detta säger jag inte bara för att peka på vad jag sade då. Jag är kustbo, född på ett av de yttersta skären i havsbandet, och har en stor del av mitt liv varit verksam på sjön, och jag känner därför till dessa frågor. Jag har hela tiden varit djupt oroad för vad som händer om det inträffar en blow out på Nordsjön, som dock är ett av världens oroligaste hav.
Herr talman! Det är ju alltid vanskligt att förlita sig på pressuppgifter. Jag skall återge en uppgift som har gått genom pressen och som visar hur farligt det kan vara. Det stod t.ex. i en artikel att de svenska båtar som gick till Norge hade 2 500 m högsjölänsor ombord. De skulle alltså ha haft större last av högsjölänsor ombord än vad som motsvarar hela det svenska förrådet av sådana länsor. Det kunde inte vara en riktig uppgift. Det har också i pressen uppgivits att en av dessa högsjölänsor sjönk. Huruvida den pressuppgiften är riktig eller inte har jag inte kunnat få kontrollerat. Jag vet dock att samma typ av länsor har sjunkit vid ett par andra tillfällen, bl.a. vid Köpenhamn och vid Uddevalla. Anledningen till att jag gick in i denna debatt var närmast att kommunministern talade om att ungefär 33 milj.kr. hade avsatts till det aktuella ändamålet. Men av dem har såvitt jag kunnat räkna fram — även om jag utgår från ett så högt pris som 200 kr. per längdmeter och räknar med att kanske 50 96 har försvunnit under tiden — inte mer än ca 3 milj.kr. använts till länsor. Inte mer än 10 26 har alltså använts till inköp av länsor. Det är enligt mitt sätt att se en felaktig användning av pengarna att man i så stor omfattning har förbrukat dem på specialfartyg och annan utrustning. Man kunde bättre ha utnyttjat tillgängliga båtar av olika typer. Jag tänker på marinens båtar, på lotsbåtar och naturligtvis i första hand på fiskebåtar. Men det är ingen idé att gråta över spilld mjölk. Vad jag tycker är hoppingivande och som jag tar fasta på är, att kommunministern utlovar en utvärdering. Jag hoppas att man i samband med denna också tar hänsyn till bl.a. de erfarenheter från i höstas som Warren Spring Laboratories redovisar i sin utredning. Jag har lämnat denna utredning till departementet och hoppas att den kan beaktas när man skall ta ställning till vilka åtgärder som skall vidtas under det närmaste budgetåret.

Herr talman! Jag vill gärna med anledning av herr Antonssons senaste inlägg säga att också jag anser att regeringen gjorde vad som kunde göras i den situation som uppstått och med de, bristfälliga, resurser som står till förfogande. I det avseendet vilar alltså ingen skugga över regeringen. Den handlade också snabbt. Det erkännandet vill jag gärna ge. Om beredskapen mot oljekatastrofer Om beredskapen mot oljekatastrofer Men det är resurserna bakåt som jag kritiserar. Där finns det underlåtenhetssynder, som vi kommer att få dras med ytterligare en tid framöver. Jag tog emellertid inte heller upp de miljömässiga aspekterna på detta, eftersom mina frågor rörde sig enbart om beredskapsåtgärderna —- jag ansåg att det var tillräckligt att hålla mig till dem. Men jag blir ändå litet oroad när herr Antonsson nu igen säger att vår beredskap efter svenska förhållanden ändå inte är så tokig. Jag vågar påstå att den inte är ens tillnärmelsevis till fyllest efter svenska förhållanden. Visserligen ligger vi inte alldeles nära oljefält och visserligen borrar vi inte efter olja — i varje fall har vi ju inte fått någon olja i Östersjön, när vi har borrat där — men det kan ju inträffa andra olyckor längs den långa Östersjökusten, och även på Kattegatt och Skagerackkusten, vilka gör att den beredskap vi har i Sverige är otillräcklig. Därför är det värdefullt att det skall göras en utvärdering av vad som nu har inträffat. Jag hoppas verkligen att man gör sitt yttersta för att rätta till förhållandena på detta område. Jag tror att det när det gäller de olika typerna av länsor finns ett område — kanske för STU eller någon annan institution — där man skulle kunna starta undersökningar. Det är ett faktum att ingen högsjölänsa av något slag av dem som finns i hela världen i dag håller i en storm i Nordsjön; det vet vi bara. När Nordsjön bryter — och jag vet vad det vill säga —- då hjälper ingenting sådant, men de högsjölänsor som nu finns kan naturligtvis förbättras. Jag anser att forskningen på det området bör prioriteras, och det har jag därför gärna velat säga. Vidare är det väl i det nordiska samarbetet inte ovanligt att Sverige spelar en viss framträdande roll. Jag litar på herr Antonssons ord när han säger att han skall göra vad han kan för att få fart på det här. Med detta får han väl hjälp, inte minst genom den starka kritik som har framförts, särskilt i Norge, gentemot regeringen där på grund av att beredskapen anses totalt undermålig i jämförelse med de stora risker som man löper.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

Så långt kan Nordsjön jag nog hålla med, men det är inte bra som det är nu. En sak som herr Antonsson glider undan är problemet med den långa kusten längs Östersjön, som jag har nämnt vid flera tillfällen. Vid eventuella fartygskatastrofer är den beredskap vi har i dag icke tillräcklig.

Herr talman! Herr Lorentzon i Kramfors har frågat arbetsmarknadsministern vilka åtgärder man från regeringen kommer att vidta för att förmå de ansvariga för oljekatastrofen i Nordsjön att ekonomiskt gottgöra de förluster som de svenska fiskarna kan komma att åsamkas. Herr Åberg har frågat justitieministern om vem som enligt internationell juridisk uppfattning är att betrakta som närmast ansvarig för händelser som kan inträffa vid oljeborrning och vilka möjligheter regeringen . har att för de svenska fiskarnas räkning begära skadestånd om så skulle bli aktuellt. Frågorna har överlämnats till mig för besvarande. Kommunministern har tidigare redogjort för omständigheterna kring olyckan på Ekofiskfältet och beredskapen mot oljeutsläpp i samband med oljeborrning i Nordsjön. De skador som kan uppstå för fisket genom stora oljeutsläpp är huvudsakligen av tre slag. Först och främst förorenas fiskredskapen av oljan. Ett stort oljeutsläpp kan därför göra det omöjligt att fiska. Vidare kan fiskbestånden på sikt påverkas om oljan skadar ägg och fiskyngel i viktiga lek och uppväxtområden. Slutligen kan olja som sjunker till botten minska tillgången på näringsämnen och härigenom på sikt skada fiskbestånden. 61 Flera av Nordsjöns fiskbestånd är redan hotade genom överfiskning. Det är därför bl.a. från denna utgångspunkt viktigt att allt som är tekniskt och praktiskt möjligt görs för att förebygga nya oljeutsläpp. Det förefaller f. n. inte sannolikt att det svenska fisket kommer att lida några omedelbara förluster av det nu aktuella oljeutsläppet. Enligt 1974 års nordiska miljöskyddskonvention finns möjlighet för bl.a. svenska fiskare att vid norsk domstol föra talan om ersättning för sådan skada på grund av miljöskadlig verksamhet som uppkommer i annat nordiskt land än det där verksamheten bedrivs. Konventionen innebär därvid att svenska fiskare som lidit skada genom oljeutsläpp i samband med oljeutvinning på norska kontinentalsockeln inte får ges en oförmånligare behandling från ersättningssynpunkt än t.ex. norska fiskare för motsvarande skada. Vem som i det aktuella fallet är ansvarig får prövas av domstol. Avsikten är att Sverige och vissa andra stater i dessa dagar skall underteckna den nya konventionen. Jag hoppas att konventionen skall kunna träda i kraft under år 1978.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Det har varit intressant att ta del av den interpellationsdebatt som har ägt rum här för en kort stund sedan. Typiskt är också att den huvudagerande i dramat, Phillips Petroleum Company — ett typiskt multinationellt företag av USA-modell — inte har nämnts i sammanhanget. Det är ett världsomspännande företag, som enligt sina egna reklamskrifter genom dotterbolag och partner har olje och gasintressen i 22 länder på sex kontinenter och intressen i olje och gasreserver i 14 nationer. Det är detta multinationella företag som borrar efter olja utanför den norska kusten i det s.k. Ekofiskfältet, och det var dess experter som förklarade att riskerna för en katastrof var näst intill obefintliga. Så kom katastrofen, och med massmedias hjälp sökte man göra det hela till en fars. Människorna skulle fås att glömma katastrofen. Saken skall snart vara avhjälpt, sade man, för vi kallar dit våra verkliga experter, och de klarar den i en handvändning. Experterna fanns givetvis att söka i USA. Dessa män, som framställdes som amerikanska Västernhjältar, skulle utföra jobbet för fantasilöner. De fotograferades både fram och bak, och deras bilder kablades ut över världen, där pressen — även den svenska - villigt stod till förfogande med publiciteten. Allt var hur välregisserat som helst. Men all den olja som sprutade ut i Nordsjön talades det allt mindre — Nr 127 om, och det gjordes ännu mindre för att samla upp den. Det visade Tisdagen den sig att det knappast fanns någon beredskap. Slutligen förklarade man 10 maj 1977 att oljan i stor utsträckning hade dunstat bort. Det gällde miljardvinster för detta multinationella företag, och om fiskarnas försörjning tillspil Om ekonomisk logavs, så hade det ju ingen större betydelse för detta företag. gottgörelse åt Min fråga, som jag ställde den 26 april, gällde ekonomisk gottgörelse = svenska fiskare med för de förluster som de svenska fiskarna kan komma att åsamkas med = anledning av anledning av oljekatastrofen i Nordsjön. Den besvaras egentligen inte = oljekatastrofen i av jordbruksministern. Statsrådet svarar i enlighet med pressmeddelandet — Nordsjön från justitiedepartementet den 5 maj. Här heter det bl.a. att den svenska regeringen beslutat att underteckna en konvention, som ålägger den som har anläggning för oljeutvinning från havsbottnen skyldighet att ersätta skador som oljan från anläggningen kan vålla. Det framgår inte huruvida oljebolagen är undertecknare eller ej. Denna konvention kan ju inte gälla den aktuella oljekatastrofen i Nordsjön. Alltså är min fråga obesvarad, herr jordbruksminister, och jag hemställer om ett förtydligande.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr jordbruksministern för svaret på mina frågor. Jag är medveten om att det inte är så lätt att svara på dem, för svaren blir kanske hypotetiska. Men jag är litet förvånad när jordbruksministern säger att det f.n. inte förefaller sannolikt att det svenska fisket kommer att lida några omedelbara förluster av det nu aktuella utsläppet. Det vet man ju ingenting om i dag. Att det inte blir nedsölade redskap, som omnämnes, tror jag att vi kan vara överens om. Men vad som kan komma att hända med ägg och larver på de lekplatser som finns inte så långt ifrån olycksplatsen vet vi ju ännu ingenting om. Det är en sak som biologerna så småningom får tala om för oss. Då kan det visa sig att svenska fiskare blir lidande. Jag är på det klara med att det kommer att bli mycket svårt att utvärdera sådana skadeverkningar och att kunna peka på att man har lidit den och den förlusten genom vad som inträffade. Jag hade frågat vilka möjligheter den svenska regeringen har att hjälpa till i detta sammanhang. Det får jag inget svar på, utan det hänvisas till att blir det ersättningsanspråk, så får de tas upp i vanlig ordning vid domstol. Skall då de enskilda fiskelagen eller eventuellt organisationerna behöva vända sig till ett annat land för att inför domstol försöka få rätt, så lär det inte bli så enkelt för dem. Den konvention som är omnämnd kan kanske klargöra en del, men det dröjer ju ännu en tid innan den kommer. Under tiden får vi väl hoppas att det skall klarna. Alla hoppas vi innerligt att det som har hänt inte skall skada fisket den här gången. Men det kan inträffa liknande händelser framöver. Jag ber ännu en gång att få tacka.

Herr talman! Till herr Lorentzon i Kramfors vill jag säga att det är staten/staterna, inte oljebolagen, som skall skriva under den här konventionen. Herr Lorentzon är litet ledsen över att jag inte har svarat på hans fråga. Jag menar att jag har gjort det. Jag har hänvisat till den konvention som finns och till den konvention som skall skrivas under. Enligt den konvention som finns har svenska fiskare rätt att vid norsk domstol få ersättningsanspråken prövade, och det är den norska domstolen som avgör vem som är ansvarig. Till herr Åberg vill jag säga att vad jag har anfört i mitt svar är att f.n. tror vi inte att det blir några skador för fisket. Det är också vad herr Åberg har sagt — inte ens han vet om det blir några skador. I den situationen befinner vi oss nu. Vi får vänta och se och skall naturligtvis hoppas på det bästa. När det gäller frågan vem som skall föra en eventuell talan vid norsk domstol utgår jag ifrån att fiskarnas riksorganisation ställer upp och hjälper den enskilde fiskaren. Vi skall naturligtvis också från statens och regeringens sida hjälpa till i den mån vi kan och i den mån som det behövs hjälp.

Herr talman! Jag är helt klar över att den konvention mellan staterna kring Nordsjön som vi talar om skall skrivas under av staterna, men min fråga gällde oljebolagen — om dem står det ingenting i svaret. Om konventionen mellan de nordiska länderna står det: ”Vem som i det aktuella fallet är ansvarig får prövas av domstol.” Om det räckte behövde man inte någon ny konvention — det är självklart. Enligt den nya konventionen blir ”innehavaren av borranläggning ansvarig för de skador som kan förorsakas av oljeutsläpp från anläggningen”. Här stämplar man helt bolaget, det multinationella företaget, som den ansvarige, vilket man inte gör i konventionen mellan de nordiska länderna. Det sägs i svaret att förlusterna för de svenska fiskarna inte är omedelbara. Men hur blir det på sikt? Interpellationsdebatten rörde mycket den frågan. Vi har heller inte fått något svar på den punkten. Sedan är det en annan sak i detta sammanhang som jag vill ta upp. Gamla fiskevatten i väster tas ifrån de bohuslänska fiskarna. Länder lägger beslag på dessa fiskevatten i kraft av 200-milsgränsen. I nåder får de svenska fiskarna använda dessa vatten några år framöver. Hur det blir i fortsättningen vet man inte. I Östersjön har en stormakt vissa anspråk, där måste mittenlinjen bli resultatet av förhandlingarna. Under år som gått har framför allt västkustfiskarna blivit styvmoderligt behandlade av regeringen, riksdagen och jordbruksdepartementet. Förmåner som exempelvis norska fiskare har haft har aldrig kommit de svenska fiskarna till del. nog av att förstå sig på hav och fiske, han har ju vågor i håret.” Om ekonomisk gottgörelse åt Herr ÅBERG : svenska fiskare med Herr talman! Jag hade inte tänkt att komma igen, men jag vill ställa — anledning av en fråga. Jag hade ursprungligen riktat frågan till justitieministern, för — oljekatastrofen i jag hoppades att möjligen få veta något om den internationella juridiska — Nordsjön uppfattningen när det gäller ansvarsfördelningen vid sådana här tillfällen. Nu begär jag inte att jordbruksministern skall svara på frågan — det är väl omöjligt, ingen av oss har ju någon juridisk utbildning på det här området. Men det hade varit intressant att få veta något litet om detta, för inte minst inom havsrättskonferensen i FN har frågan om ansvaret bollats fram och tillbaka på olika sätt. Det hade varit intressant att få höra hur man på svensk sida ser på sådana här saker, men eftersom justitieministern inte ville svara kanske det inte finns någon klar och deciderad uppfattning i Sverige. Om man hamnar i den situationen att svenska fiskare blir helt hänvisade till norsk domstol och det blir en dom som friar Phillips, för att använda det exempel som herr Lorentzon i Kramfors varit inne på, och som går emot de svenska fiskarna, men den svenska regeringen har en helt annan uppfattning — hur förfar man då? Är det tillräckligt att en norsk domstol har sagt sitt, eller kan man gå vidare till en internationell domstol i en sådan här i allra högsta grad internationell fråga?

Herr talman! Får jag bara säga till herr Lorentzon i Kramfors att han blandar ihop de här konventionerna. Den första konventionen, som är den som gäller, är den nordiska miljöskyddskonventionen, och den omfattar de nordiska länderna. Den andra konventionen, som vi hoppas skall bli undertecknad, är en konvention mellan staterna i Nordsjöområdet. Den pekar klart ut vem som är den ansvarige, nämligen innehavaren av borranläggningen. Det måste väl ändå, herr Lorentzon, betraktas som ett framsteg i en fråga där det har rått stor oklarhet.
Herr talman! Jag blandar inte ihop det hela. Jag argumenterade på det här sättet: Den gamla konventionen mellan de nordiska staterna var inte tillräcklig. Det är därför man har fått en ny. Men bolagen måste vara med och underteckna och själva godkänna bestämmelserna. Det står ingenting i konventionen om detta. Den kan inte gälla det aktuella fallet i Nordsjön. Det är ju detta fall vi diskuterar i dag, inte vad som händer om femtio år. På den punkten har jordbruksministern ännu inte svarat.

Herr talman! Herr Rejdnell har frågat mig om jag har för avsikt att vidtaga åtgärder för att minska riskerna för översvämningar inom Emåns genomrinningsområde. Betänkandet kommer i vanlig ordning att remitteras till de myndigheter, organisationer och andra som har intressen att bevaka i sammanhanget. Sedan remissyttrandena har kommit in kommer regeringen att ta ställning till förslagen.

Herr talman! Till att börja med vill jag tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Genom de svåra översvämningar som just nu förekommer i Bergslagen har måhända intresset för Emån avtagit i viss utsträckning. Men problemen kvarstår. När jag för snart fyra veckor sedan aktualiserade min fråga var översvämningarna som svårast i Emådalen. Några bilder, som jag visar på TV-skärmen, kan kanske visa hur ortsbefolkningen i Mörlundatrakten kämpade sin kamp mot vattenmassorna och försökte bygga fördämningar och vallar. Framgångarna blev av skiftande karaktär — många fick stora skador på sina fastigheter när vattnet bröt igenom fördämningarna. Somliga fick evakuera och söka sig till säkrare platser. På många håll fick man ta till båtar för att ta sig till och från sina bostäder. Tyvärr var detta inte alltid det säkraste sättet — i Mörlunda har översvämningarna krävt ett dödsoffer genom drunkning. De som såg programmet Månadens väder, som visades i TV på valborgsmässoafton, fick en god bild av de stora problem årets översvämningar i Emån orsakat. Det är inte bara fastighetsägare som drabbats - som vanligt får framför allt jordbruket stora problem i och med dessa översvämningar. Åkermarken täcks av slam och försuras, vilket i sin tur försenar bruket av jorden. I vissa fall kan jordbrukarna få gottgörelse i form av skördeskadeersättning, medan vanliga fastighetsägare får svara för alla kostnader själva. Försäkringarna gäller inte! Jag vill ställa frågan: Kan jordbruksministern mera konkret svara på om han har för avsikt att verkligen följa upp den utredning, som vi nu tydligen äntligen får, och inte som sina företrädare bildligt talat låta det hela rinna ut i sanden? Att regeringen kommer att ta ställning tolkar jag så, att åtgärder också kommer att vidtas. Befolkningen i Emådalen är minst sagt missbelåten med de sk. utredningar som tidigare påbörjats men som av skilda anledningar lagts ned. I början av 1930-talet gjordes vissa utredningar för att om möjligt begränsa översvämningarna. Några konkreta förslag resulterade inte detta i. 30 år senare — i början av 1960-talet — påbörjades en ny utredning, som av olika skäl aldrig fullföljdes. Den utredning som nu arbetar sedan den 5 april 1974 skall enligt jordbruksministerns svar här i dag inom kort avge sitt betänkande. Jag trodde att utredningar tillsattes för att klarlägga problematiken och för att framlägga konkreta förslag på åtgärder. Tänk om herr statsrådet här i dag kunde tända ett nytt hopp hos alla de människor som slutat tro på statliga utredare och som med jämna mellanrum ensamma måste föra sin kamp mot naturen! Besvikelsen över den handlingsförlamning som i så många årtionden rått hos de makthavande är så stor, att man nu måste få uppleva något positivt.

Herr talman! Utredningen framlägger ett konkret förslag. Den redovisar att de sammanlagda kostnaderna för de åtgärder som behövs uppgår till drygt 20 milj.kr. i 1975 års penningvärde. I summan ingår årensningar för 9 milj.kr. och invallningar för 11 milj.kr. Utredningen har också kommit fram till att jordbruket kan bära 9 milj.kr. eller knappt hälften av dessa kostnader. Utredningen anser också att det finns ett stort allmänt intresse av att begränsa dessa översvämningar. Därför anser man att stöd bör lämnas när dessa åtgärder skall genomföras. Det är rimligt att invänta remissinstansernas yttranden innan jag tar ställning till utredningens förslag. Sedan skall vi naturligtvis behandla det i vanlig ordning i departementet och i regeringen.
Herr talman! Det är glädjande att man kommit så långt i utredningsarbetet. Jag tolkar jordbruksministerns svar så, att de som nu drabbas och personligen får stå för höga kostnader får möjligheter att disponera de medel som kammarkollegiet har för att täcka förluster på grund av naturkatastrofer. Det finns många exempel på att privatpersoner, framför allt då lantbrukare, fått stora problem. Jag kan nämna ett som gick genom pressen för en tid sedan. En åker formligen klövs mitt itu, och det kostar tiotusentals kronor att återställa den, något som jordägaren i fråga själv får svara för. Vi hoppas att vi i fortsättningen skall slippa dessa svåra problem och översvämningar i Om blyfri bensin att de åtgärder som har förespeglats oss verkligen kommer att vidtas. Jag tackar ännu en gång för svaret.

124, och anförde: Herr talman! Herr Sandberg har frågat mig om jag är beredd att medverka till att skyndsamma åtgärder vidtas i syfte att erhålla blyfri bensin. Det är enligt min uppfattning mycket angeläget att kraftfulla åtgärder vidtas för att minska föroreningarna från biltrafiken. Gjorda undersökningar har visat att föroreningshalterna i våra tätorter i många fall ligger på en nivå som vi inte kan acceptera. Andra undersökningar har visat att avgasutsläppen från bilar i betydande utsträckning överskrider gällande bestämmelser om avgasrening. Regeringen har därför tillsatt en utredning med uppgift att föreslå förbättringar i typbesiktningssystemet. Utredningen skall bl.a. behandla frågor om förbättring av kontrollen av att nya bilar uppfyller gällande avgasbestämmelser. Härutöver har ännu en utredning tillsatts vars uppgift skall vara att allsidigt belysa hälso och miljöeffekterna av utsläpp av bilavgaser och att föreslå de ytterligare åtgärder som behövs för att minska de luftvårdsproblem som orsakas av bilavgaser. Frågor om bly och andra tillsatser till motorbränslen regleras enligt lagen om hälso och miljöfarliga varor. Den högsta tillåtna halten bly i bensin är sedan den 1 januari 1973 0,4 g/1. Enligt vad jag erfarit överväger produktkontrollnämnden f. n. frågan om viss skärpning av gällande föreskrifter om blyhalten i bensin. En övergång till helt blyfri bensin är emellertid ett tekniskt komplicerat problem som kräver ett relativt omfattande utredningsarbete innan beslut kan fattas. Sådana långtgående restriktioner när det gäller tillsatsämnen till bensin kan bl.a. påverka motorernas tekniska utformning. Frågan om samordning av dessa bestämmelser och framtida bestämmelser om avgasrening behöver därför prövas. Jag räknar med att detta är en av de frågor som den nya utredning jag just nämnt kommer att få behandla. Föroreningarna från biltrafiken är som jag inledningsvis berörde ett miljöproblem som kräver kraftfulla insatser. Frågan om bly och andra tillsatser till bensin är en av de viktigaste frågorna i sammanhanget. Jag räknar med att de utredningar som redan pågår och som planeras kommer att ge underlag för ställningstagande i fråga om ytterligare minskningar av blyhalten i bensin.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

Riskerna gäller således inte bara dagens generation. I min interpellation har jag särskilt berört blyet i bensinen. En anledning till det är att denna har en negativ effekt på ansträngningarna att komma åt bilismens andra föroreningar. Katalysisk förbränning av resterande gaser, som nu förekommer i Amerika, är ej möjlig så länge blyet finns kvar i bensinen. Det är därför angeläget att som en tidig åtgärd minska och helst eliminera blyföroreningarna. Att döma av svaret och av ett uttalande i jordbruksutskottets betänkande 1976/77:26 kommer produktkontrollnämnden att ganska snart föreskriva minskad blyhalt i bensin. Självfallet är jag mycket nöjd med det beskedet liksom med jordbruksministerns positiva inställning till frågan i övrigt. Jag förutsätter att sänkningen sker från nuvarande 0,4 g l — en sänkning som alltså är möjlig att göra utan alltför omfattande kostnader och svårigheter. Gränsen 0,15 g/l gäller nu i Västtyskland, och det finns ingen anledning att vi i Sverige skulle tolerera högre blyhalter. Vidare förutsätter jag att beslutet om sänkning kommer snart. Skulle produktkontrollnämnden tveka eller dröja alltför lång tid anser jag det vara en självklar åtgärd för den nya regeringen att ingripa. Efter de uttalanden som har gjorts har jag i dag ingen anledning att tro något annat än att man kommer att ingripa. Den fråga som skall utredas är väl närmast en sänkning av blyhalten från omkring 0,15 g/l till 0. Enligt uppgifter som jag har fått torde det i dag finnas ersättningsämnen för blyet. Jag tänker då närmast på ämnet metanol, som till en mängd av omkring 15 96 i bensin kan ersätta bl.a. blyalkyler. Om detta är möjligt undviker vi de mera besvärliga omkonstruktioner av bilmotorerna som det talas om i interpellationssvaret. Jag vill därför fråga jordbruksministern om han är beredd att även pröva ersättningsämnen till blyalkyler som ett alternativ till ändrade motorkonstruktioner. Förutom de uppgifter om blyet i bensinen som jag lämnat i interpellationen vill jag här nämna ytterligare följande. På lång sikt är sannolikt inte de akuta förgiftningarna allvarligast utan den upplagring som sker hos främst mödrar och barn. Enligt ett Sempersymposium 1975 om barn i det moderna samhället anges naturlig blyhalt i blodet hos nyfödda till 0,25 mikrogram/100 ml blod. Hos nyfödda i olika delar av Sverige har medelvärdet uppmätts till 4,4-8 mikrogram 100 ml för vuxna och gränsen för akut blyförgiftning till 80 mikrogram/100 ml. Barn som tillfrisknat från akut blyförgiftning visar senare, ibland efter Om blyfri bensin Om blyfri bensin decennier, hög överdödlighet i njurskador samt nervskador och beteenderubbningar. Internationellt ledande forskare från olika fält har nyligen enats om att luftföroreningar bidrar till att öka lungcancerrisken. Världshälsoorganisationen stöder f.n. på basis av vissa undersökningar tesen att ej mindre än 60-90 4 av cancer orsakas av miljöfaktorer. Även om man inte vet hur orsakerna i detalj är fördelade finns det stor anledning att anta att luftföroreningarna och förbränningen av bensin ger såväl cancer som genetiska verkningar. En annan omständighet som hittills inte synts så mycket i debatten är blyet som bristråvara. Blyförbrukningen i världen uppgår till ca 3 500 miljoner ton per år. Förbrukningen fördelar sig på en rad olika material och produkter. En stor del av blyet återfinns dock i kemiska föreningar av olika slag. De två vanligaste användningsområdena har anknytning till bilismen, nämligen användningen av alkylbly i motorbränslen och användningen av bly för framställning av batterier. Ca 60 96 av blyproduktionen går till dessa två användningsområden. På uppdrag av Romklubben har en forskningsgrupp vid Massachusetts Institute of Technology sammanställt en rapport om vissa globala resursfrågor. Av denna rapport, Tillväxtens gränser, framgår att världens tillgångar på bly skulle räcka 26 år vid dagens världsförbrukning. Om förbrukningen ökade exponentiellt skulle de kända reserverna räcka i 21 år. Återanvändningen av bly omöjliggörs f.ö. genom utspridningen i naturen. Jag frågar mig om vi inte också av resurshushållningsskäl borde använda blyet på ett annat sätt än i bensinen.

Herr talman! Hur stor sänkningen av blyhalten skall bli är en fråga för i första hand produktkontrollnämnden och utredningen. Jag ser inget hinder för att man får pröva om det är möjligt att använda ersättningsämnen.
Herr talman! Jordbruksministerns sista svar inger också förhoppningar. Jag är medveten om att de ersättningsämnen för blyet i bensinen som nu diskuteras måste prövas i större skala. Jag tror att detta är vitala frågor av den anledningen att det befintliga bilbeståndet är svårare att komma åt än nya motorer. De senare kan man lättare anpassa till en blyfri bensin.

Herr talman! Herr Olsson i Sösdala har frågat vilka åtgärder jag avser att vidtaga för att motverka en fortsatt utveckling mot specialiserad stordrift i svinproduktionen utanför familjejordbruket. Utvecklingen inom fläskproduktionen har inneburit att huvuddelen av produktionen har flyttats från mindre jordbruk med blandad djurhållning till dels medelstora jordbruk med specialiserad produktion, dels ett relativt litet antal mycket stora företag. Från senare delen av 1960-talet till i dag har de företag som producerar mer än 3 000 slaktsvin om året fördubblat sin andel av produktionen. Dessa företag svarar f. n. för omkring en fjärdedel av denna. 1972 års jordbruksutredning har behandlat strukturutvecklingen inom vissa grenar av animalieproduktionen. I fråga om slaktsvinsproduktionen bedömer utredningen det nödvändigt att i olika avseenden styra utbyggnaden. Bl. a. anser man att den tillgängliga produktionsvolymen bör styras till vad man kallar utvecklingsbara företag. Utredningen föreslår därför att slaktdjursavgifterna skall kunna differentieras under perioder med besvärande överskott. De större företagen får därigenom stå för en större andel av exportkostnaden. Utredningens betänkande remissbehandlas f.n. Regeringen avser att i höst förelägga riksdagen proposition om jordbrukspolitiken. Därvid kommer frågan om styrning av svinproduktionen att tas upp.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

Samtidigt kan inom denna del av produktionen en rationell hantering åstadkommas ganska tidigt, och de vinster man uppnår vid en större drift blir därför väldigt små. I svaret tar jordbruksministern egentligen bara upp volymproblematiken, dvs. att det i ett läge med överskott är angeläget att begränsa detta och att de stora producenterna därvid skall bära kostnaderna. Den tillgängliga produktionsvolymen bör enligt svaret styras över till utvecklingsbara företag. Jag skulle i det sammanhanget vilja fråga vad jordbruksministern lägger i begreppet utvecklingsbara företag. Det vore likaledes intressant att något klarare få utrett vad ”ett besvärande överskott” är. Det är ju först vid ett besvärande överskott som jordbruksministern menar att de här åtgärderna skulle sättas in. stordrift av svinproduktion stordrift av svinproduktion 72N I interpellationen har jag tagit upp några andra synpunkter på fläskproduktionen. Om man, som det sägs i regeringsdeklarationen, skall satsa på familjejordbruket är det angeläget att se till att man bevarar denna produktion som en del av familjejordbruket och att man inte bit för bit ställer detta utanför. Det är viktigt också ur regionalpolitisk synpunkt, eftersom i många av våra glesbygder familjejordbruket utgör stommen i själva näringslivet. Vad slutligen gäller sjukdomsfrekvensen i de större svinbesättningarna har det gjorts erfarenheter som man inte kan bortse ifrån. Det har visat sig vara besvärligt att hålla samma hälsotillstånd i de mycket stora besättningarna som i de mindre. Detta kan vara betänkligt då man kanske måste öka insatserna av antibiotika och då skadorna på slaktkropparna kan komma att öka. Jag skulle vilja fråga om jordbruksministern delar även dessa synpunkter och om han också vill ta in dem i en bedömning som kan leda till att man ytterligare understryker behovet av att bevara en stor del av fläskproduktionen inom familjejordbruket.

Herr talman! Jag trodde nog att det framgick av det svar som jag har lämnat, men jag kan väl även här säga att jag i olika sammanhang aktualiserat de problem som strukturförändringen inom svin och fjäderfäproduktion onekligen utgör. Jag har sagt att det givetvis är önskvärt att tekniken utnyttjas för att förbilliga produktionen. Men den koncentratjon till ett fåtal mycket stora enheter som är på gång inom dessa produktionsgrenar har avigsidor som det inte går att blunda för — den rycker undan ett viktigt produktionsunderlag för familjelantbruket och har medverkat till att skapa ett överskottsproblem, vars kostnader får bäras av hela jordbrukskollektivet. Man måste också komma ihåg att ingen annan industriell produktion har motsvarande pris och avsättningsgaranti. Jag erinrar också om att det i regeringsdeklarationen har framhållits att jordbrukspolitiken skall ”inriktas på att familjelantbruket skall vara den dominerande företagsformen”. Och som jag ser saken innebär det bl.a. att om vi skall kunna slå vakt om familjelantbrukets intressen och ge det en möjlighet att rationalisera så måste vi se till att marknadsutrymmet på animaliesidan inte tas om hand av storproducenterna.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för de här förtydligandena. Jag tror att det är väldigt viktigt för oss att få höra detta från jordbruksministern. Och jag förväntar mig att dessa synpunkter också kommer fram i den proposition som kommer att läggas till hösten vad gäller jordbrukspolitiken.
Herr talman! Fru Andersson i Täby har i en interpellation frågat mig om och i så fall när jag avser att förelägga riksdagen proposition med anledning av trafikbullerutredningens betänkande. Som fru Andersson har framhållit i interpellationen har betänkandet varit föremål för en omfattande remissbehandling. Remissinstanserna är genomgående positiva till åtgärder som minskar trafikbullerstörningarna. I fråga om utredningens förslag till normer för fordons bulleravgivning har emellertid från flera håll framhållits betydelsen av att normerna inte utformas på sådant sätt att de kan komma att uppfattas som tekniska handelshinder. Vidare har ett stort antal remissinstanser framhållit att frågan om kostnadsansvaret för bullerbegränsande åtgärder i trafikmiljön måste lösas innan beslut om åtgärder fattas. Jag vill i sammanhanget nämna att jag har erfarit att trafikpolitiska utredningen i sitt arbete rörande kostnadsansvaret även beaktar kostnader för bullerbegränsande åtgärder. Den snabba utvecklingen av vägtrafiken har på vissa håll och då särskilt i storstadsområdena kommit att medföra inte oväsentliga problem. Jag är självfallet angelägen att medverka till att olägenheterna av trafikbuller så långt möjligt begränsas. Som jag redan har antytt kvarstår emellertid vissa frågor som först närmare måste övervägas. Innan resultatet av dessa överväganden föreligger är jag inte beredd att uttala mig om vilka åtgärder som kan föranledas av utredningens förslag.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation, vilket tyvärr knappast kan ses som ett positivt svar. Som herr kommunikationsministern framhåller i svaret har den snabba utvecklingen i storstadsområdena kommit att medföra inte oväsentliga problem. Det finns olika slag av buller. Ur omgivningshygienisk synpunkt definieras buller som ”icke önskat ljud”. Det påverkar oss människor på olika sätt. Vid höga ljudnivåer under lång tid kan hörselskador inträffa. Buller kan vara samtalsstörande, förorsaka sömnstörningar och framkalla stressreaktioner bl.a.

Men jag vill uppehålla mig en aning vid vägtrafikbullret, som är oroande och besvärande i all synnerhet för storstadsområdena. Det buller som kommer från en trafikled är beroende av de enskilda fordonens konstruktion, trafikmängden, fordonens hastighet, andelen tunga fordon och trafikledens utformningar vad gäller exempelvis lutningar och korsningspunkter. Vi vet att den tunga trafiken ger upphov till höga bullertoppar, som i sin tur påverkar ekvivalentnivån. Vi har bullerspridningen, där ljudets utbredning bl.a. är beroende av förekommande avskärmning och markytans beskaffenhet samt vind och temperaturförhållanden. När den statliga trafikbullerutredningen 1974 avlämnade sitt betänkande avseende vägtrafiken ställdes stora förväntningar på förslagen, i all synnerhet i förortskommunerna till Stockholm. En del av dessa kommuner har också ambitiöst upprättat egna miljövårdsplaner. Det gäller exempelvis Täby kommun, vars plan har fyra avsnitt. Planen behandlar 1) vatten, 2) buller, 3) luft och 4) avfall och hälso och miljöfarliga varor. Bulleravsnittet intar en framskjuten plats. Hur skall man då kunna förverkliga de bullersanerande åtgärder som är nödvändiga? Det är en fråga som många kommuner ställer sig. Här måste kommunerna få besked om kostnadsansvaret. För Täbys del — och med hänvisning till den plan som upprättats där — är de bullersanerande åtgärder som föreslås, förutom vissa trafikreglerande åtgärder, även uppförande av vallar och skärmar samt förbättring av fasadisoleringar genom tätning och fönsterbyten. Dessa åtgärder har beräknats kosta 4,7 milj.kr. Trots de här — som det kan synas — relativt omfattande åtgärderna är det inte möjligt att tillgodose den föreslagna långsiktiga kommunala målsättningen, ungefär 30 decibel inomhus, men ett eventuellt genomförande torde trots detta innebära avsevärda förbättringar i jämförelse med nuläget. Det kan inte vara rimligt att kommunen, med den genomfartstrafik som vi har på Norrtäljevägen, själv skall stå för dessa kostnader. Som jag ser det borde vägverket ha ansvaret för kostnaderna särskilt på de vägsträckningar som redan är byggda och där genomfartstrafiken är stor. Det är ju inte bara fråga om den tunga lastbilstrafiken och bullertrafiken utan också om de bilburna boende norr om Täby kommun. Jag kan även i detta sammanhang, för att ta ytterligare ett exempel, nämna Sollentuna kommun, där vi har E 4 med genomfartstrafik som betjänar den regionala trafiken och även godstrafik från stora delar av landet och där vi har bullermattor över så gott som halva kommunen. I sitt svar sade kommunikationsministern att han är ”angelägen att medverka till att olägenheterna av trafikbuller så långt möjligt begränsas”. Jag vill då fråga: I vilka avseenden? Förväntas planverket framkomma med synpunkter eller rekommendationer beträffande vägtrafikbuller? Så har vi kostnaderna. Är kommunikationsministern också beredd att medverka till att staten, helt eller delvis, står för kostnaderna för bullersanerande åtgärder? Slutligen den fråga som jag ställde i min interpellation: När kan en proposition förväntas föreligga i ärendet?

Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga till mitt svar, men eftersom det har ställts några direkta frågor skall jag försöka att besvara dem. Fru Andersson i Täby frågade i vilka avseenden jag ville medverka till att olägenheterna så långt möjligt begränsas. Som jag sade i svaret gäller det en fråga som kommer att behandlas av den trafikpolitiska utredningen. Sedan utredningens betänkande framlagts kommer frågan att i första hand övervägas inom departementet, varefter regeringen kommer att ta ställning. Fru Andersson i Täby frågade mig, om jag var beredd att medverka till att staten betalar kostnaderna eller en del av dem. Jag vill emellertid erinra om att det rör sig om utomordentligt stora kostnader. I fråga om Täby kommun gäller det 4,7 milj.kr. Använder man sig av trafikbullerutredningens beräkningar och utgår från att de av utredningen uppställda immissionskraven sannolikt inte kan uppfyllas på länge, finner man att det är fråga om en total kostnad på 1,5 miljarder kronor per år under en tioårsperiod. Med hänsyn till det ekonomiska läge som detta skydd mot trafik buller 75 land befinner sig i sedan något år tillbaka torde det stå ganska klart för var och en att man inte utan noggranna överväganden kan besluta sig för så stora åtaganden från samhällets sida. Slutligen frågade fru Andersson i Täby när vi kan förvänta ett principiellt ställningstagande från regeringen, och då hänvisar jag, som jag gjort så många gånger förut från denna talarstol, till att det kommer en trafikpolitisk proposition till hösten, förhoppningsvis i oktober, och där kommer naturligtvis även denna fråga att behandlas.

Herr talman! Det är, herr kommunikationsminister, inte bara vår kommun utan flera andra kommuner runt Stockholm som har planer på detta område. De vet vad som skall göras, och det behövs inte fler utredningar för detta, men vi klarar inte av det ekonomiskt. Det är till oss ute i kommunerna som människorna kommer med sina klagomål, och det gäller också i bullerfrågor. I första hand bör staten ersätta kostnaderna för bullersaneringsåtgärder i äldre befintlig bebyggelse, där bullret kommit till efter det att bebyggelsen uppförts. Det gäller inte nyexploateringsområden, där vi i dag som regel planerar in utgifterna för bullervallar osv. i de gemensamma kostnaderna på ett annat sätt än tidigare. Jag vet att vi har ett svårt ekonomiskt läge och att det här gäller rätt stora pengar. Men det gäller ju stora pengar också för kommunerna, och jag har en känsla av att dessa har mycket svårt att vänta på att någonting skall ske. De bullerstörningar som förekommer i våra förortskommuner är stora och väcker oro hos dem som planerar och ansvarar för miljöfrågorna. Herr kommunikationsministern nämnde att frågan om olägenheter från trafikbuller skall övervägas. Jag hoppas att dessa överväganden leder till positiva resultat. I övrigt får vi tydligen avvakta vad trafikutredningen kommer att säga i sitt betänkande till hösten. Jag hoppas att trafikbullret där kommer att sättas in i ett större sammanhang och att man kommer att ta upp fördelningen av kostnadsansvaret mellan staten och kommunerna i detta avseende.
Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig om det pågår några kommersiella förhandlingar om import av gas från Sovjetunionen och, om så inte är fallet, om jag är beredd att ta initiativ till att sådana förhandlingar skall komma till stånd. Det halvstatliga naturgasbolaget Swedegas AB har löpande kontakter med den sovjetiska organisation som handhar frågor om export av naturgas. I september 1976 besökte representanter för Swedegas Moskva. Man fick då beskedet att den kvantitet naturgas på ca 1 miljard m? om året som tidigare hade ställts i utsikt från sovjetisk sida inte kunde levereras. Enligt vad jag har erfarit planerar bolaget ett nytt besök i Moskva i nästa vecka. Det finns alltjämt ett positivt svenskt intresse för att inleda förhandlingar om köp av naturgas från Sovjetunionen. Uttalanden från sovjetiskt håll tyder på att man på grund av bristande överföringskapacitet har svårigheter att öka sina leveranser till Västeuropa under 1970-talet. Därefter kan utsikterna komma att förbättras. Sovjetunionen har en mycket stor del av de totala naturgasreserverna i världen inom sitt område och ett intensivt arbete pågår för att kunna nyttiggöra dessa tillgångar. Sovjetunionen framstår som en av de viktigaste potentiella leverantörerna av naturgas till Sverige. Svenska regeringen kommer mot denna bakgrund att arbeta för att frågan om import av sovjetisk naturgas kan få en snar lösning.